Herr talman! Jag tror att Pierre Schori också träffade Carl Bildt under sitt besök i Sarajevo. Kommer Sverige att lämna särskilt stöd till hans arbetsinsatser? Jag har förstått av information att det är svårigheter ibland vad gäller hans arbete där nere. Kommer Sverige att bidra på något särskilt sätt till den uppgiften?
Herr talman! Carl Bildt har en oerhört svår uppgift. Det finns ett inbyggt problem i Daytonavtalet, nämligen en skiljelinje mellan den militära insatsen, som löper väl men snart tar slut, och den civila återuppbyggnaden. Freden hänger mycket på att den lyckas. Där finns en skiljelinje. Man kan se hur militär personal står och tittar på när olika människor trakasseras. De har inte rätt att ingripa. Man kan se att militär personal inte ingriper när Carl Bildts mission arbetar, t.ex. med att föra fram grupper för förhandlingar mellan olika etniska grupper. Därför måste vi stödja det som Carl Bildt nu vill, dvs. att IFOR-styrkorna - militärerna - skall samarbeta mer konkret. Man skall vidga mandatet med den civila missionen. Det är det ena. Det andra är att jag under besöket från Sveriges sida gav Carl Bildt sex tjänster som han kan använda till sitt sekretariat på strategiska poster.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Pierre Schori. Vari ligger stötestenen - det största problemet - när det gäller det utökade mandatet för den militära delen?
Herr talman! Det är två delar. Den ena är att man skall ha något slags militär eller annan trovärdig närvaro efter att IFOR-mandatet går ut i december. Jag tror att det är nödvändigt. Det måste man diskutera även om det är amerikansk valkampanj. Det andra är att Carl Bildt har skrivit till NATO:s generalsekreterare Javier Solana och givit konkreta förslag om hur det civila och det militära skall samarbeta kraftigare, framför allt med tanke på de stundande valen, så att man kan medverka till att de genomförs korrekt. Det kräver en förändring av mandatet. Jag har i dag skickat meddelande genom EU-nätet om att vi från vår sida stöder den höge representanten Carl Bildts synpunkter om att man måste ha ett närmare samarbete mellan det militära och det civila.
Herr talman! Jag vill tacka för det svaret. Jag tycker nog ändå inte att Pierre Schori svarar på frågan om han har gjort någon analys av vari den politiska problematiken kan ligga. Ligger den i USA:s presidentvalskampanj, eller handlar det om ekonomiska frågor eller om en rädsla från vissa staters sida för att det skall bli ett mångårigt engagemang i Bosnienproblematiken?
Herr talman! Avgörande är naturligtvis människornas egen vilja och förmåga i regionen. Vi utanför kan ju bara bidra på något sätt. Det har att göra med ledarskapet, där jag tycker att det finns stora brister. Folket vill ha fred. Samtidigt måste vi européer tänka på ett egenansvar och på hur vi på ett kraftfullare sätt kan göra någonting. Jag tror inte att det finns någon oenighet på den europeiska sidan. Det finns några problem i förhållande till amerikanerna i fråga om hur mycket det skall kosta, och så har vi det amerikanska valet. Men det måste vi se bortom. Det brinner en eld där borta som vi måste vara med och släcka.
Herr talman! När man diskuterar genteknikfrågorna intar frågan om märkning av livsmedel en alldeles speciell roll. Det beror på att människor kräver att få veta innehållet i produkter, särskilt när de känner viss oro för en del substanser. Frågan var uppe i Europaparlamentet för några dagar sedan. Man fattade ett ganska luddigt beslut. Den svenska gentekniknämnden har varit avvisande till en generell märkning av livsmedel. Jag skulle vilja fråga justitieministern vilken regeringens nuvarande ståndpunkt är i denna fråga och om hur och var man kommer driva den i EU-samarbetet.
Herr talman! Egentligen är det jordbruksministerns fråga, men om jag får ge ett mycket allmänt svar vill jag säga att jag som konsumentminister och jordbruksministern i EU-sammanhang kommer att fortsätta driva märkningsfrågorna. Det handlar självfallet också om genteknikmärkning. Vi vet att det har förekommit en hel del seminarieverksamhet i EU-sammanhang för att försöka utröna vilken hållning man skall ha till genmanipulerade livsmedel. Här är EU och EU-området i händerna också på hela VHO-området. Det jag allmänt kan säga är att detta trots Gentekniknämndens uttalande, som Daléus hänvisar till, är högt prioriterade frågor för svenska regeringsledamöter i EU-sammanhang.
Herr talman! Att det är högt prioriterade frågor tycker jag är bra. Skälet till att jag ställde frågan till justitieministern är att den aktuella lagstiftningen och de aktuella myndigheterna märkligt nog ligger under Justitiedepartementet och justitieministern. Men nu när konsumentministern svarar svarar hon inte på den tydliga frågan. Kommer regeringen att i EU-sammanhang driva krav på en generell märkning av gentekniskt modifierade livsmedel?
Herr talman! Svaret är ja. Vi kommer att göra det. Samtidigt kan vi, som Lennart Daléus väl förstår, inte i dag säga om vi kommer att ha framgång i den kampen. Men vi kommer att driva den.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till justitieministern med anledning av det stora momsfusk som vi alla är väl medvetna om. En del uppger att det kostar i storleksordningen 14 miljarder per år. Andra säger drygt 30 miljarder kronor per år. Den tidigare fyrklöverregeringen avsatte ju särskilda pengar för projekt för att leta upp momsfuskare, som visade sig vara mycket framgångsrika. En satsad krona ger 10 kr tillbaka. Jag skulle vilja fråga om den nuvarande regeringen är beredd inte bara att fortsätta verksamheten utan att utöka den, eftersom det är en otroligt lönsam investering för statskassan. Det behövs naturligtvis även av andra skäl.
Herr talman! Som Rose-Marie Frebran kanske känner till tog regeringen fram en strategi förra våren när det gäller att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Den strategin innebar en inventering av alla de områden där ekonomisk brottslighet förekommer. Skatteområdet är ett. Inom ramen för det är momsfrågorna ett viktigt område. Därefter under året har det kommit en rad olika förslag i form av direktiv till utredningar och uppdrag till myndigheter som innebär en effektivisering och förbättring av det pågående arbetet när det gäller ekonomisk brottslighet. Vi har förändrat lagstiftning, vi har förändrat arbetsmetoder och vi har tillskapat nya organ som arbetar på annat sätt. När det gäller just momsfrågan är en väldigt viktig aspekt i sammanhanget att se över regelsystemen så att man förebygger brottslig verksamhet. Det är också en av de bärande tankarna i strategin. Ekonomisk brottslighet är ju av den typen att den utnyttjar lagstiftningens i vissa sammanhang icke heltäckande natur, dvs. möjligheterna att kringgå regelverket. Därför är det viktigt att vi ser över lagstiftningen, så att den är så svår att kringgå och utnyttja som möjligt. När det gäller skattefrågor och inte minst momsfrågor pågår arbete i Finansdepartementet med att se över regelverket för att säkerställa att det skall bli betydligt svårare att ägna sig åt momsfusk. På Justitiedepartementet arbetar vi vidare med att säkerställa att myndigheterna, som har att hantera de här frågorna, blir bättre på att hantera dem och effektivare när det gäller att utreda dem. I anslutning till detta har också Finansdepartementet, som ansvarar för skattemyndigheterna i det här sammanhanget, sett till att Riksskatteverkets förslag om att Riksskatteverket skall få ökade befogenheter när det gäller att utreda och ingripa mot skattefusk av olika slag förs vidare. Vi kommer alltså att föreslå att vi skall förenkla förfarandet och ge ett vidare mandat till skattemyndigheterna för att effektivisera deras verksamhet.
Herr talman! Jag har ingenting att invända emot allt det justitieministern här har svarat på min fråga, men det har inte direkt berört min fråga utan snarare kretsat omkring den. Jag håller med om att man skall arbeta förebyggande - självklart skall man göra det - men beräkningarna av hur omfattande momsfusket i dag är finns där. Oavsett vilken siffra som kommer närmast sanningen är det mångmiljardbelopp som inte kommer in till den svenska statskassan. Vi behöver dessa pengar för att få ned underskottet och för att klara välfärden i vårt land. Vi behöver komma åt detta för att markera samhällets inställning: Vi accepterar inte denna uppluckring av samhällsmoralen eller att de hederliga företagarna solkas ned osv. Vi har nu facit från 1995 av hur framgångsrik satsningen på detta speciella projekt har varit. Man har i t.ex. mitt hemlän fått tillbaka mer än tiofaldigt av det som har satsats. Är regeringen beredd att gå vidare på den här vägen?
Herr talman! Rose-Marie Frebran har väldigt väl beskrivit bakgrunden till den stora satsning som regeringen gör när det gäller ekonomisk brottslighet och skatter och när det gäller momsfrågan i sig. Vi arbetar vidare i enlighet med dessa principer. Det sätt att arbeta som Rose-Marie Frebran här redogör för är en del av hela den stora satsningen, och den går vidare.
Herr talman! Jag har en fråga till justitieministern. Lagutskottet har sedan senhösten sakbehandlat regeringens proposition 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion. Vid lagutskottets sammanträde den 6 februari beslutade Socialdemokraterna och Centerpartiet i samförstånd att bordlägga ärendet för att, som det hette, tänka över förslaget närmare. Regeringens avsikt var att lagen skulle träda i kraft den 1 april i år. Det är nu inte längre möjligt, eftersom bordläggningen snart har varat i en och en halv månad. Ärendet är heller inte upptaget i kammarens arbetsplan för den resterande delen av vårsessionen. Känner justitieministern till dessa omständigheter, och har regeringen någon beredskap för att om möjligt mildra kostnadskonsekvenserna av en rejäl försening av lagens tänkta ikraftträdande? Det här handlar ju bl.a. om utbetalning av fler statliga lönegarantier än vad som annars torde bli aktuella samt om att rädda företag med överlevnadspotential undan konkurs och bereda fortsatt meningsfull sysselsättning i många fall.
Herr talman! Jag delar den uppfattning som Fredrik S Järrel uppenbarligen har. Jag tolkar i alla fall in i frågan att det är mycket angeläget att vi får till stånd en företagsrekonstruktionslag som är ett alternativ till att försätta företag i konkurs. Jag tror nämligen att ett sådant alternativ skulle vara mycket värdefullt, och jag tycker att det är angeläget att vi får till stånd en sådan lagstiftning så fort som möjligt. Däremot råder inte regeringen över riksdagens arbete.
Herr talman! Jag är väl medveten om att regeringen inte råder över riksdagens arbete. Den skall så heller icke göra. Men jag tänkte att det kanske finns några informella band mellan socialdemokraterna i riksdagen och socialdemokraterna i regeringskretsen som kan påverka skeenden hos saker och ting ändå. Det vore kanske lämpligt att tala varmt, lika varmt som justitieministern gör nu, för lagens ikraftträdande.
Herr talman! Säkerligen finns det både formella och informella vägar, men de informella brukar inte jag tala offentligt om.
Herr talman! Jag har en fråga till Pierre Schori om fredsprocessen i Mellersta Östern. Den är ju i sig en mycket besvärlig och komplicerad fråga, och den försvåras naturligtvis ytterligare av de förskräckliga terrordåd som på den senaste tiden utförts där. Min fråga gäller det svenska biståndet och stödet till fredsprocessen. Är regeringen beredd att öka detta stöd och kanske också rikta det på olika sätt? Det finns ju en rad olika områden som erbjuder svåra problem, exempelvis lagstiftningsområdet, för det man nu skall bygga upp av administration på Västbanken och i Gaza. Men också att få tag på kompetenta poliser som kan utbilda palestinier i polisarbete erbjuder i dag stora svårigheter. Det skulle vara intressant att veta om regeringen överväger att öka de svenska insatserna för att stödja fredsprocessen.
Herr talman! Vi har sedan regeringen tillträdde gått in kraftfullt som ett stöd till fredsprocessen i Mellanöstern. Vi har gjort det ekonomiskt, politiskt och även personellt genom att utse förre utrikesministern Sten Andersson till så att säga särskilt ombud för detta. Det råder egentligen inte brist på pengar i Mellanöstern nu i Gaza och Västbanksområdet. Det handlar mer om att få hjulen att börja snurra, undanröja slummen, skapa jobb och också nu stärka den gryende palestinska staten med rättshjälp, poliser m.m. Det finns nu en internationell koordinering under FN, där vi också ingår i olika arbetsgrupper och leder en del, bl.a. den som behandlar palestinska barns framtid som är väldigt viktig. Men det som framför allt har varit fredens fiende är fattigdomen, i detta område liksom på andra håll i världen. Jag såg vid mitt senaste besök i Gaza hur det faktiskt har skett en synlig förändring. Det pågår en byggboom i området. Man får in palestinska investeringar utifrån, planterar träd, röjer slum, bygger gator m.m. Fredsprocessen går alltså framåt. Det enda som kan störa är terroristhandlingar. Men då skall man också komma i håg att det är små isolerade extrema grupper som står för motståndet, och man kan bara hoppas på att det inte får ett överslag i den israeliska opinionen så att högerkretsarna kan komma till makten där och bromsa upp det hela. Jag kan lugna Göran Magnusson med att Sverige gör en kraftfull insats, och vi kommer att fortsätta med detta. Sten Andersson har nyligen varit nere och talat med båda parterna, och det är en insats som också uppskattas av båda parterna.
Herr talman! Jag har en fråga till miljöminister Anna Lindh. Den gäller den kritik som professor Torkild Carstens och Björn Gillberg riktade mot Öresundsbrokonsortiet. Den här kritiken har inte bemötts av Ines Uusmann på saklig grund utan tillbakavisats med att Länsstyrelsen i Malmöhus län, som är tillsynsmyndighet, inte har haft någon anledning att klaga. Jag undrar då om Naturvårdsverket har bemött den kritik som har riktats från de f.d. miljökontrollanterna och om Anna Lindh har tagit del av den kritiken om det har gjorts. Jag undrar också om det inte är dags att Naturvårdsverket tar på sig en aktivare roll i kontrollen av miljöarbetet så att inga olagligheter begås.
Herr talman! Det som Björn Gillberg bl.a. kritiserade var hur mätningarna gjordes. Efter det har man bytt mätteknik, och såvitt jag förstår gör man nu mätningarna rent tekniskt på det sätt som Björn Gillberg ville. Sedan följer Länsstyrelsen och Naturvårdsverket arbetet. Regeringen kommer snart att få se en halvårsrapport om arbetet. Såvitt jag har förstått, är det ingen ytterligare kritik som har framförts efter det att Öresundskonsortiet delvis bytte teknik.
Herr talman! Det är ju den s.k. ålgräsmodellen som skall mäta spillet och fiskvandringen. Det är också två punkter som har kritiserats, dvs. inte bara mätutrustningen för själva spillet nu. Jag undrar om riksdagen kommer att få ta del av den här halvårsrapporten.
Herr talman! Både länsstyrelser och myndigheter följer det här noga, och om det finns någon som helst anledning till oro kommer regeringen självfallet att ta det på allvar och försöka åtgärda det. Men än har vi alltså inte sett något som direkt ger anledning till oro.
Herr talman! Min fråga handlar också om Öresundsbron, men jag vill rikta den till justitieministern. Det var en demonstration mot Öresundsbrobygget den 9 mars, och därvid släpptes en polishund lös. Jag undrar om det är Polisens sak att kontrollera vad som händer med en människa som attackeras av en lössläppt polishund. Gäller samma lag för Polisen som för andra hundägare?
Herr talman! Ja, Polisen ansvarar naturligtvis för sina hundar. Det är Polisen själv som gör bedömningen av vilka åtgärder man skall vidta och vilka medel man skall använda, t.ex. hund eller häst. Polisen ansvarar naturligtvis själv för effekterna av sitt handlande.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till näringsminister Jörgen Andersson. För små och medelstora företag är det av särskild betydelse att offentlig upphandling ger möjligheter till konkurrens på lika villkor. Från företagare hemma i Dalarna har jag hört att kommuner och statliga myndigheter inte alltid ger alla företag goda möjligheter att konkurrera. Det kan handla om olämplig storlek och kombination i den enskilda entreprenaden och en hel del hysch-hysch i samband med upphandlingen. Detta gör naturligtvis att medborgarna inte heller får den bästa valutan för skattepengarna. Bättre kunskap behövs alltså om hur man sköter upphandlingar inom den offentliga sektorn. Möjligen är det delvis en fråga även för justitieministern och civilministern, och det råkar nu vara så lyckligt att de båda också finns här.
Herr talman! Det är naturligtvis viktigt att konkurrensen fungerar överallt i samhället, så också inom den offentliga sektorn. Vi har haft en underprissättningsutredning, som nu har lagt fram sitt betänkande. Utredningen är ute på remiss, och jag vill inte föregripa det remissarbetet eller vad som kommer som följd av utredningens arbete. Vi får avvakta tills vi börjar bereda ärendet. Det är självfallet oerhört viktigt att konkurrensen fungerar.
Herr talman! Redan nu har vi ganska mycket lagstiftning om upphandlingsfrågorna, om vad som skall vara offentligt osv. Dessutom kan upphandlingar göras på olika sätt. Man kan dela upp en entreprenad i mindre delar, t.ex. så att även små företag kan konkurrera framgångsrikt. Jag menar att information om vad som är mest effektivt behöver komma ut till statliga myndigheter och kommuner. Det är delvis det jag undrar om: Har regeringen för avsikt att agera redan innan man får de här utredningarna?
Herr talman! Det finns också anledning att understryka att majoriteten inom den offentliga sektorn sköter det här med upphandling på ett bra sätt. Det finns alltid exempel, både från den offentliga sektorn och från den privata sektorn, på att upphandling kunde ske bättre. Dessutom har vi genom EU-medlemskapet fått regler för hur det här skall hanteras. Jag vill bara än en gång understryka att det är viktigt för skattebetalarna och för konsumenterna att konkurrensen fungerar. Jag tycker att kommunerna sköter det i stort sett bra, och huruvida det finns anledning till ytterligare åtgärder på den här punkten får vi se när vi har remisserna på Underprissättningsutredningen.
Herr talman! Jag har också en fråga med anledning av Underprissättningsutredningen. Enligt vad jag förstår, vill ministern inte föregripa den remissomgång som nu pågår. Men förslaget innebär ju att kommunerna kanske skulle tvingas arbeta med vinstmarginaler på verksamhet som är ute och konkurrerar med privata aktörer. Innebörden av förslaget är ju att den här självkostnadsprincipen därmed skulle skrotas.

Herr talman! Jag vill läsa ur Underprissättningsutredningen, där det står följande: samtliga för kalkylobjekt relevanta direkta och indirekta kostnader inklusive ett avkastningskrav som är skäligt med hänsyn till real avkastning och risk. Vad som är rättvisande får så småningom avgöras i praxis. Men klart är dock att kalkylmetoden skall baseras på en självkostnadskalkylering.
Herr talman! Jag vill fokusera på en problematik som är viktig för tillkomsten av nya företag, nya jobb och villkoren för företagaren. Det gäller de direkt hämmande regelsystem som vi har, som är betungande. Den borgerliga regeringen tillsatte en avregleringsdelegation. Tyvärr avskaffades denna snabbt av den socialdemokratiska regeringen, men jag hoppas att förståelsen för värdet och vikten av de här frågorna finns hos den nuvarande regeringen. Min fråga är: Avser regeringen att tillsätta någon form av avregleringsdelegation, som kan fortsätta det viktiga arbetet? En annan fråga är: Kan ni i den nuvarande regeringen, efter ett år och fyra månaders regeringsansvar, peka på några saker där ni har genomfört en minskning av den regelmassa som drabbar företagarna?
Herr talman! Regeringen planerar inte att tillsätta någon sådan delegation. Det finns ett antal delegationer som arbetar. Får jag hänvisa till Arbetsrättskommissionen, där parterna sitter för att diskutera den framtida arbetsrätten. Jag håller inte riktigt med om att allting skulle vara så förtvivlat krångligt i vårt land. Jag läste Dagens Industri i går, och där stod det att gummifabriken i Gislaved, som har övertagits av tyska storägare, planerar att flytta produktion till Sverige från Tyskland. Skälet är att vi har liberalare permitteringsregler än man har i Tyskland. Här finns nog både det som är negativt men också oerhört mycket som är positivt i det svenska företagsklimatet. Ett ytterligare bevis för det är att industriinvesteringarna 1996 kommer att slå alla rekord och uppgå till 69 miljarder. Sådana stora investeringar görs inte i ett land som har ett företagsfientligt klimat.
Herr talman! I den situation som vårt land befinner sig i nu, med den höga arbetslösheten och med alla de fagra ord som bl.a. har kommit från regeringspartiet om de mindre företagens betydelse för tillkomsten av nya arbeten, blir jag bekymrad av industriministerns svar. Det jag tänker på är den lille företagaren, som står i begrepp att starta eller driva verksamhet och som får en enormt tung ryggsäck med en regelmassa på många olika områden. Den återreglering som den nuvarande regeringen har gjort sedan regeringsansvaret gick över till den har för övrigt också inneburit att den här ryggsäcken har blivit allt tyngre. Jag är bekymrad, om det inte finns någon förståelse för den mindre företagarens situation. När en företagare, han eller hon, vill starta finns det i dag många hinder - det kan inte vara en nyhet för industriministern - som gör att man tvekar, att man inte kommer i gång och att de som redan har kommit i gång tvekar och avstår från att anställa. Det här är verkliga bekymmer. Jag hoppas att industriministern tänker om i fråga om det här problemkomplexet, därför att det är avgörande för många små företag.
Herr talman! Det absolut viktiga för småföretagen är att det finns en ordentlig efterfrågan i landet. Det finns en investeringsvilja - det rör sig, som sagt, om 69 miljarder kronor - och andelen småföretag är uteslutande underleverantörer till storindustrin. Det är det som är det absolut viktiga för att småföretagen också skall kunna fortsätta med sin framgångsrika verksamhet. Denna investeringsvilja är en följd av den industripolitik som den här regeringen har fört.
Herr talman! Jag har en fråga, ursprungligen avsedd att ställas till Jan Nygren. För några dagar sedan fanns det uppgifter i medierna om att regeringen eventuellt vid dagens regeringssammanträde skulle fatta ett beslut innebärande att förmånerna fördubblas för politiskt sakkunniga m.fl. knutna till regeringskansliet. Jag undrar om det förhåller sig på det sättet.
Herr talman! Det är inte en fråga som behandlats i regeringen. Jag skall ändå försöka besvara den, mest utifrån samma medier som Björn von Sydow tagit del av. Jag har uppfattat situationen så att det finns en grupp som har berett frågan om vilka villkor som skall gälla för vissa politiskt anställda i regeringskansliet. Vidare finns det ett förslag om att förändra den regel som gäller i dag, nämligen att man har rätt till avgångsvederlag i sex månader oberoende av om man under den tiden får ett annat arbete. Förslaget går ut på att i stället få avgångsvederlag under ett år. I gengäld skall det inte utgå om man får ett annat arbete. Den information jag har är att man gjort bedömningen att detta skulle bli billigare för statskassan. Det är en bättre regel från statsfinansiella utgångspunkter. Jag vill i detta sammanhang passa på att erinra om följande. Att man över huvud taget för denna diskussion om avgångsvederlag för nämnda kategori anställda har att göra med att dessa människor inte har någon anställningstrygghet. När den här kategorin i medier ibland jämförs med kollektivanställda och det hävdas att den har betydligt bättre regler i samband med avgång är det fullständigt fel. Hela det trygghetssystem som normalt finns inbyggt i vår arbetsrätt gäller inte för denna kategori.
Herr talman! Om jag uppfattat saken rätt är det för närvarande så att inget beslut har fattats. Min fråga blir då: Avser regeringen att överlägga med de andra riksdagspartierna i frågan innan beslut tas i regeringen?
Herr talman! Jag kan tyvärr inte svara på den frågan.
Herr talman! Jag vill rikta min fråga till näringsoch energiminister Jörgen Andersson. I december förra året fattade ju riksdagen beslut om en avreglering av elmarknaden. Ett av motiven var att få bättre konkurrens och att konsumenten skulle sättas i centrum. Vidare skulle konsumenten kunna förhandla med olika leverantörer för att få bästa möjliga pris. Resultatet hittills är, som när det gäller de flesta andra avregleringar: Det har blivit dyrare för konsumenterna, framför allt för små och enskilda konsumenter. En av orsakerna till att konsumenterna skulle byta leverantör är att man måste investera i en mätutrustning som kostar ungefär 5 000 kronor. Det tar lång tid att tjäna in ett sådant belopp om konkurrensen gäller några ören per kilowatt. Därför väljer konsumenten förmodligen att behålla sin gamla leverantör som är medveten om detta och som kanske höjer priset med anledning härav. Därför vill jag fråga vad energiministern tänker göra för att eliminera dessa hinder för den fria konkurrens som var avsedd.
Herr talman! Först vill jag slå fast att för det som är konkurrensutsatt, nämligen produktionen av el, har kostnaden gått ner på grund av att vi nu har en gemensam nordisk elmarknad innebärande att norsk el finns på den svenska marknaden. Detta har alltså inneburit att produktionskostnaderna har gått ner. Där monopolet fortfarande gäller, det gäller då mätverksamheten, har sju företag valt att på ett eventuellt otillbörligt sätt höja sina nättariffer. Det kommer NUTEK att ta sig an. Med all säkerhet kommer man att kalla till sig de ärendena. Skulle det visa sig att den av riksdagen tecknade lagen inte följs kommer åtgärder att vidtas. När det gäller mätutrustningen kan jag säga att NUTEK har fått i uppdrag att senast den 30 april redovisa möjligheter till billigare mätutrustning. Jag har gott hopp om att man lyckas. Skulle man inte lyckas kommer vi att övergå till den norska modellen, dvs. någon form av generell mätning.
Herr talman! Det låter positivt. Man kan självfallet ana att det inte ligger i elmarknadens intresse att göra det lätt när det gäller konkurrensen. Om nu el köps av en ny leverantör, varför skulle man då inte kunna läsa av sin mätare vid ett visst datum och säga att fr.o.m. det datumet kommer el att köpas från en ny leverantör? Då behöver det inte bli fråga om de våldsamma belopp som har diskuterats i pressen. Kan inte också leverantörerna stå för mätarkostnaderna?
Herr talman! Jag har ingen annan uppfattning, Rune Evensson! Det bör vara fullt möjligt att hitta billigare mätutrustning. Det finns faktiskt företag som har tagit fram nämnda modell. Om det håller måttet får vi reda på när NUTEK den 30 april avlämnar sin rapport. Skulle det inte göra det, men så tror jag inte att det blir, kommer vi att gå in för den norska modellen. Den gör det möjligt för alla konsumenter att få del av den billigare producerade el som vi fått genom den nordiska elmarknaden.
Herr talman! Jag har en fråga till näringsministern, alternativt till miljöministern. Vid omställningen av vårt energisystem kommer - jag förutsätter att vi alla är överens om det - bl.a. vindkraftens utbyggnad att få stor betydelse. Internationellt utvecklas den ju mycket snabbt. Vid bedömningen av tillåtelse och därmed bygglov för vindkraftverk i dag tas, tyvärr, ganska sällan hänsyn till naturresurslagens portalparagraf. I stället medverkar lagstiftningen beträffande exempelvis strandskydd, rörligt friluftsliv, militära aktiviteter, skydd för landskapsbilden, kulturminnesvård och naturvård till omfattande och enligt min och flera andras mening - det vet jag - onödiga svårigheter när det gäller etableringen av vindkraft.

Herr talman! Jag kan hålla med om att det i alltför många fall har varit alltför komplicerat att placera ut vindkraftverk. Vi har därför sett till att myndigheterna - Boverket m.fl. - gått samman för att komma med råd när det gäller utplaceringen av vindkraftverk. Vi i regeringen har också väldigt tydligt i praxis markerat i fråga om ärenden som gått till beslut hos regeringen att vi vill ha en mycket generös tillämpning av reglerna för att det verkligen skall bli möjligt att placera ut vindkraftverk. Vindkraften är ju en av de viktiga förnyelsebara energikällorna. Om det blir behov av ytterligare lagändringar för att den här generositeten verkligen skall kunna slå igenom kommer vi att se till att vi får den sortens lagändringar.
Herr talman! Jag tackar miljöministern för ett, tycker jag, positivt svar. Det är ett steg på rätt väg. Jag tror att i slutändan måste vissa lagstiftningsbitar ses över. Här finns ju ett ganska hårt motstånd. Har vi nu kommit överens om att introducera vindkraften och att bygga ut den och denna i sin tur kan svara för, som NUTEK säger, för 12-13 terawattimmar, bör vi göra det möjligt för vindkraften att utvecklas så som den kan utvecklas där den kan utvecklas.
Herr talman! Jag har en fråga till skolminister Ylva Johansson. För några veckor sedan frågade jag skolministern om de konsekvenser som nedskärningarna beträffande elevvårdspersonalen fått inom skolan - för eleverna och för elevernas psykiska status. Sedan dess har det kommit en rapport från Skolverket, Besparingar i skolan. Den ger i varje fall mig en ganska dyster bild av vad som i dag händer i skolan. Jag känner mig oroad och jag tror att också skolministern är oroad. Det talas alltså om personalminskningar, dvs. om färre vuxenkontakter. Det får till följd att det blir större klasser och därmed stökigt. Tysta elever, de som inte syns - ofta flickor - glöms bort. De får inte den hjälp som de behöver, utan de osynliggörs. Färre grupptimmar och färre laborativa moment påverkar undervisningen bl.a. i naturvetenskapliga ämnen som kemi och fysik. Minskad specialundervisning drabbar mest barn med läs och skrivsvårigheter. Men framför allt handlar det om minskad hemspråksundervisning. Slutsatsen i rapporten blir att de största nedskärningarna i skolan procentuellt har gjorts på särskilda stödinsatser. Det tycker jag är allvarligt.
Herr talman! Det finns många tecken som tyder på att de senaste årens ganska stora nedskärningar som har drabbat skolan i många kommuner har slagit på ett sådant sätt att de genomsnittliga eleverna klarat sig ganska väl, medan de elever som har litet större behov av stöd än andra, gråzonsbarnen, fått bära det tyngsta lasset och drabbats hårdast. Inte minst mot den bakgrunden är det oerhört viktigt att vi klarar av att föra en ekonomisk politik som på sikt kan garantera resurserna till våra grundläggande verksamheter i välfärdssamhället, dit skolan hör. Det är också viktigt att vi på kort sikt ser till att vi prioriterar resurserna på ett sådant sätt att vi faktiskt når en likvärdig utbildningsstandard för alla barn. Skolverket har fått i uppdrag från regeringen att särskilt granska hur kommunerna fördelar sina resurser mellan olika elever och olika elevgrupper för att nå en likvärdig skola. Jag tror också att det är viktigt att vi blir bättre på att värdera kvalitet i skolan. Även om vi kan konstatera att det varit stora besparingar på skolans område och kan befara att det fått stora konsekvenser för kvaliteten, vet vi sedan tidigare att kvaliteten under den tid då resurserna till skolan stadigt ökade inte alls höjdes i den takt som resurserna ökade. Resurserna är en viktig fråga, men en ännu viktigare fråga är: Vad blir det konkreta kvalitativa resultatet både för enskilda elever och för skolan i dess helhet? Där kommer vi inom kort att få ta del av Skolverkets rapport Bilden av skolan.
Herr talman! Det här är en oerhört viktig jämlikhetsfråga. Det är också en viktig klassfråga. Det är ett nationellt ansvar som regeringen har när det gäller likvärdighet. Det är något basalt för svensk utbildningspolitik. I 1 kap. 2 § skollagen står det att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig varhelst den anordnas i landet. Den skall också ta hänsyn till elever med särskilda behov och som har svårigheter i skolarbetet. Tycker skolministern att de här kraven uppfylls i dag, att vi verkligen med gott samvete kan säga att vi har en likvärdig skola? Jag är medveten om de ekonomiska svårigheterna. Men bristande möjligheter i den här viktiga delen innebär mycket stora svårigheter att kompensera det senare i livet. Är skolministern beredd att överväga att återinföra sektorsbidraget till skolan?
Herr talman! Det är ett nationellt ansvar att se till att vi har en likvärdig skola. Det finns oroande tecken bl.a. därför att resurserna till skolan under flera års tid har minskat. Men vi vet ännu inte säkert hur det har slagit på kvaliteten. Jag måste ändå säga att mitt intryck är - jag besöker väldigt många skolor - att det finns kvalitetsskillnader mellan svenska skolor men att de kvalitetsskillnaderna inte huvudsakligen handlar om hur mycket resurser en skola får. De största kvalitetsskillnaderna finns inte heller mellan kommuner utan inom kommuner, kanske mellan skolor som ligger bara ett stenkast ifrån varandra. Då blir det intressant att fråga sig: Vad är det egentligen som avgör kvaliteten i skolan? Vad är det som gör att vissa skolor lyckas bättre än andra? Självklart är de ekonomiska resurserna en viktig förutsättning, men inte den enda. Nej, jag är inte beredd att återinföra sektorsbidraget i skolan. Under den tid vi hade sektorsbidrag täckte det mindre än hälften av skolans kostnader. Det skulle det göra också i framtiden. Det betyder att det bara är för syns skull man inför öronmärkta pengar. Egentligen handlar det inte om att staten talar om vilka pengar som skall användas i skolan ute i kommunerna. Det skulle däremot vara olyckligt att försöka definiera vilka kostnader som hör till skolan, vilka som hör till barnomsorgen och skolbarnomsorgen i de många exempel som finns på en bra integrering mellan dessa olika verksamheter.
Herr talman! När vi hade ett detaljerat reglerat statsbidrag till skolan täckte det inte heller kostnaderna till hundra procent. Det var ett svar rakt ut i luften. Det kan vidtas andra åtgärder som inte kostar så mycket. Jag skulle vilja fråga skolministern om hon ser möjligheter till strukturella förändringar, t.ex. att förskolan får ett annat myndighetsansvar än vad den har i dag, att vi genomför strukturella organisationsförändringar när det gäller Skolverket, genomför förändringar som underlättar samarbetet mellan kommuner så att de slutar att märka revir.
Herr talman! Det var just det jag sade: Under den tid vi har haft specialdestinerade resurser eller sektorsbidrag till skolan har det ändå bara täckt en del, som mest ungefär hälften, av skolans kostnader och därför egentligen inte varit något egentligt mått på vilka pengar som satsas på skolan. Jag kan försäkra Björn Samuelson om att regeringen arbetar mycket intensivt med hur vi på bästa sätt skall kunna underlätta integrering både lokalmässigt och verksamhtsmässigt mellan förskola, skolbarnomsorg och grundskola. Jag tror att det är oerhört viktigt att man får ett möte till stånd mellan förskolepedagogiken och skolpedagogiken, där det bästa av de olika kulturerna kan mötas. Det finns många exempel ute i kommunerna på att man med samarbete mellan olika professioner kring barnen - grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger löser gemensamt uppgifterna för en gemensam grupp barn - lyckats höja kvaliteten också med befintliga resurser.
Herr talman! Av de resurser som används i skolan är lärarna en. Många säger att lärarutbildningen är dålig. Men jag skulle vilja få in en annan aspekt. Kan det inte vara så att hela organisationen av skolan, som är hundratals år gammal, är som en korsett, en hämmande gördel, runt det arbete som lärare vill utföra i skolan? Om man skulle släppa betydligt fler nya idéer och tillåta större frihet rent organisatoriskt, skulle man därmed kanske få en bättre skola?
Herr talman! Jag tror att det kan vara en riktig beskrivning av många enkilda skolor. Det kan finnas en organisation som är en hämmande korsett. Däremot har vi i dag en mycket stor lokal frihet när det gäller att organisera arbetet i skolan och skolverksamheten i kommunen eller på en konkret skola. Men det är fortfarande ganska få skolor och kommuner som utnyttjat den friheten. Men mitt intryck från mina många besök i skolor är att de skolor som har tagit vara på den nya friheten och utgått från den konkreta pedagogiska verksamheten, låtit de organisatoriska strukturerna anpassas till verksamheten och inte tvärtom, har kunnat ha en mycket hög kvalitet, även om de inte fått mer utan kanske i stället mindre resurser.
Herr talman! För ett tag sedan hade jag en diskussion med Margot Wallström om skolan och skolbiblioteken. Hon delade min oro över den ickeutveckling som vi nu ser. Det står i olika artiklar i pressen att Ylva Johansson anser att skolbiblioteksstandarden och kvaliteten är god sådan den är i svenska skolor i dag. Artikeln från bl.a. Östgöta Correspondenten kan jag överlämna. Vad tycker ni egentligen? Detta har också bäring på likvärdigheten. Språket är ju en demokratifråga. Det kan man bl.a. läsa i den debattrunda som Ylva Johansson haft med Beatrice Ask. Hon säger på ett ställe att man skall ha voiceexit-perspektivet på demokratin i skolan. Vad tycker ni? Är det bra med skolbibliotekens standard och kvalitet eller inte? Det tycker i varje fall inte författarna.
Herr talman! Det kan både vara så att den generella standarden är god och att man ändå är oroad över de tendenser som finns till att det inte är lika bra överallt. Det gäller på många områden när det handlar om en så stor verksamhet som skolan. Generellt har vi en god standard i den svenska skolan, även när det gäller skolbiblioteken. Det hindrar inte att också jag som skolminister är oroad över att skolbiblioteken på vissa håll har varit satta på undantag. Det gäller också en del andra verksamheter inom skolan. Dessa båda perspektiv kan faktiskt förenas.
Herr talman! Min fråga riktar sig till civilminister Regeringen föreslår nu att vi skall stå som garanter. Vi skall garantera 2,5 miljarder kronor till sommar-OS. Garantin avser att täcka ett eventuellt underskott vid ett planerat OS-lotteri. Ingen, inte ens civilministern, tror att lotteriet kommer att gå ihop. Man talar om att det kanske kan tas in 1 miljard på lotteriet. Den arrangör som nämnts och som har förts i debatten är AB Tipstjänst. Men styrelsen har ännu inte tagit ställning till om man vill arrangera ett OS-lotteri. Styrelsen har sammanträde på måndag. Om man nu säger nej, kvarstår då garantin? Gäller den andra lotteriverksamheter och andra spelbolag? Eller är garantin knuten just till AB Tipstjänst?
Herr talman! Det finns en balanserad budget med ca 11 miljarder på inkomstsidan och 11 miljarder på utgiftssidan för det OS-arrangemang som Stockholms stad har ansökt om att vi skall utställa en garanti för. Det som regeringen vill föreslå riksdagen genom en proposition är att man på inkomstsidan vill ställa upp med en garanti på 2,5 miljarder av de 11 miljarderna. De övriga miljarderna handlar sponsorsintäkter som i stort sett redan i dag är färdigförhandlade. Det rör sig bl.a. om TV-inkomster. Det finns en mycket osäker post på inkomstsidan, och det gäller lotteriinkomsten på 2,5 miljarder. Från regeringens sida säger vi att det är mycket bättre att vi - om vi skall gå in med en garanti för ett OS-arrangemang - tar ansvaret för just denna post. Men det är också den enda post som vi tar ansvar för. Vi vill inte gå in på utgiftssidan och ge några garantier om att eventuella överdrag av kostnaderna skall kompenseras i efterhand av staten. Vi vill tvärtom lägga en väldigt stark kostnadspress på OS arrangörerna. Det får inte kosta mer än vad man har angett i den balanserade budgeten. När det gäller själva lotteriet skall staten få rätten att anordna ett OS-lotteri. Om vi sedan tar in 1 miljard, 2 miljarder eller 2,5 miljarder kan diskuteras. Jag tror inte att man kan ta in 2,5 miljarder på ett sådant lotteri, utan man får skjuta till av ordinarie budgetmedel. Tipstjänst, som blir det nya stora sammanslagna statliga spelbolaget, har angett att man tror sig kunna ta in 1-2 miljarder på lotteriet. Eftersom Tipstjänst är ett professionellt spelbolag litar jag på den bedömningen. Med min allmänna kännedom om spelmarknaden - jag får också väldigt ofta framhålla vikten av att folkrörelselotterierna har ett vitt spelrum - tvivlar jag inte på att Tipstjänst kommer att vara intresserat av att ta på sig uppgiften med ett sådant här lotteri. Men det handlar först om att Stockholms stad skall lämna in en ansökan senast i augusti. Sedan gäller det kampen om att vinna kandidaturen. Därefter kan det bli dags att diskutera detaljerna kring detta lotteri, som alltså utgör en ganska liten del av detta jättearrangemang.
Herr talman! Anledningen till förslaget att riksdagen skall besluta om en garanti är ju att det förutsätts en statlig garant för att man över huvud taget skall kunna gå in med en ansökan. Men det var inte detta som var min fråga. Faktum kvarstår att styrelsen för AB Tipstjänst ännu inte har tagit ställning till om man vill arrangera ett OS-lotteri. Min fråga var: Vi kan ha hypoteser om att AB Tipstjänst tycker att detta är en bra affär osv., men om styrelsen säger nej, vad gäller då för den statliga garantin? Gäller den andra bolag? Eller vad är det som gäller, om AB Tipstjänst säger nej?
Herr talman! Propositionen går ut på att staten vill ha rätten till att anordna detta lotteri för att ställa upp med garantin på 2,5 miljarder kronor. Vi kommer inom kort att ha bara ett spelbolag, nämligen det sammanslagna Tipstjänst och Penninglotteriet. Skulle styrelsen för Tipstjänst i en framtid inte vilja ta på sig ett sådant uppdrag kan ägaren - staten - byta styrelse.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood berör en av skolans allra mest grundläggande uppgifter, den som handlar om att förmedla, utveckla och hävda våra grundläggande demokratiska värderingar och att i ordets vidaste bemärkelse fostra demokratiska medborgare. Självfallet är det skolans uppgift att ge en saklig och engagerad undervisning kring andra världskriget, kring Förintelsen och kring de förutsättningar som fanns till varför det kunde gå som det gjorde. Men det handlar också om att göra kopplingar till dagens samhälle och till de värderingar som vi har att diskutera och debattera i skolverksamheten och skolvardagen i dag. Det är kanske där som de största bristerna finns. Många som arbetar i skolan har nog känt sig osäkra. Det råder kanske brist på stöd när det gäller hur man skall arbeta med skolans värdegrund och med skolans demokratiska uppgift. Utöver de riktlinjer som finns i läroplan och skollag deltar vi också som medborgare, föräldrar och politiker i det offentliga samtalet i skolan. Skolan är en del av samhället, men man har en speciell uppgift när det gäller den demokratiska fostran. Där har vi alla en uppgift att fylla, att komma till skolan och diskutera. Ungdomar vill diskutera värdefrågor med andra vuxna, med sina lärare naturligtvis men också med andra, och där kan vi alla bidra.

Herr talman! Jag delar den uppfattningen, och jag tror också, som Elisabeth Fleetwood avslutade med att säga, att det handlar mycket om mod och civilkurage. Vi kan alla bidra till att skapa detta. Det sägs redan i dag i läroplanen att alla som aktivt arbetar i skolan skall motarbeta uttryck för främlingsfientlighet och rasism. Jag har i ett interpellationsvar i dag här i kammaren meddelat att jag har för avsikt att tillsätta en särskild arbetsgrupp med uppgift att komma med förslag på hur statliga myndigheters arbete och stöd i dessa frågor kan effektiviseras och samordnas. Gruppen skall också komma med ytterligare förslag om hur man skall stödja det viktiga lokala arbetet. Det är självklart så att det är de människor som dagligen arbetar tillsammans med barn och ungdomar som har de största förutsättningarna att lyckas i detta arbete. Det är också viktigt att vi kommer ihåg att främlingsfientlighet, rasism och antidemokratiska värderingar inte är något ungdomsproblem. Det finns vissa sådana tendenser i vårt samhälle över huvud taget, men det är förstås särskilt viktigt att aktivt motarbeta dem bland ungdomar.
Vi kommer som längst att fortsätta frågestunden till kl. 15.30. Antalet frågare blir därför beroende frågornas och svarens längd.
Herr talman! Under senare år har konsumenternas möjligheter och ansvar när det gäller miljön diskuterats. Inte minst den nuvarande regeringen har uppmanat konsumenterna att bli mer medvetna och ställa större krav. Det handlar då inte om prisnivån, utan det är vidare än så. Vi som enskilda försöker efter bästa förmåga att ta oss igenom reklamflödet letande efter svanar, falkar och beteckningar som "bra miljöval". Vi gör detta trots att det inte alltid är så enkelt och trots att stödet från konsumentsekreterarna ofta är bortsparat ute i kommunerna. Men vad gör då regeringen och civilministern? Jo, det utreds en hel del, och det hänvisas ibland till EU. Jag ställer därför nu, otåligt, frågan: När skall regeringen börja använda sin egen stora konsumentmakt - indirekt och direkt - genom en konsekvent miljövänlig upphandling av varor och tjänster? Jag tycker att det nu är dags att vi hjälps åt, både enskilda och politiker, för att flytta fram positionerna och dela miljöansvaret.
Herr talman! Regeringen har ju haft en utredning om vilka hinder som finns när det gäller miljövänlig upphandling. Den är nu klar, och vi kommer att fortsätta att se över kriterierna gällande miljöregler vid offentlig upphandling. Vi tror att det är väldigt viktigt att försöka använda den offentliga upphandlingen till att gynna en miljövänlig produktion. Det kommer alltså att komma riktlinjer för miljövänlig upphandling.
Herr talman! Jag tror inte att man kan vänta på den slutgiltiga utredningen i denna fråga. Här gäller det att man, på samma sätt som i fråga om prisnivån, mycket tydligt från tungt politiskt håll markerar hur man vill att utvecklingen skall vara. Det handlar om att ge inköparna råg i ryggen så att de vågar gå vidare och ställa krav. I dag tvekar man väldigt mycket om vilka befogenheter man har, och om vad man vågar göra. Det måste till någonting ganska snart, vi kan inte vänta längre.
Herr talman! Alla statliga organ och alla kommunal och landstingsorgan har redan i dag möjlighet att använda kriterier för miljövänlig upphandling. Det finns också en hel del förslag och rekommendationer från t.ex. Naturvårdsverket och Kommunförbundet. Dessutom kommer regeringen, för att undanröja de eventuella hinder som finns, att komma tillbaka med förslag i frågan om kriterier för miljövänlig offentlig upphandling.
Herr talman! En stor del av skatteomläggningen finansierades genom ökade kostnader för de boende. Nu har en utredning analyserat skatteomläggningens effekter. Tyvärr saknas fördelningspolitiska analyser när det gäller just bostadsområdet. Det har ju visat sig att hyran för en stor del av låginkomsthushållen är ganska betungande. Kommer regeringen att medverka till att det görs ordentliga analyser av, och eventuellt dras slutsatser kring, boendet och av huruvida man behöver göra justeringar som har samband med skattereformen?
Herr talman! Det är alldeles rätt det som Lennart Nilsson säger. Boendet fick ta en mycket stor del av finansieringen i samband med skatteomläggningen. Det är klart att många av hushållens kostnadsfördyringar har kommit därigenom. Jag tror att det i och för sig finns tillräckliga analyser på detta område. Jag tror inte att det är nödvändigt att göra ytterligare analyser. Vad vi skall dra för slutsatser är jag inte beredd att ha någon mening om i dag. Vi vet att förändringar på detta område är oerhört kostsamma, och vi har ett statsfinansiellt läge som gör det mycket svårt att komma med några generella lättnader.
Herr talman! Orsaken till min fråga är bl.a. att statliga Boverket har varit väldigt kritiskt i sin analys av utredningens resultat. Man konstaterar att det har gjorts alldeles för litet analyser kring fördelningspolitiska effekter på boendeområdet. Den stora delen av kostnaderna i samband med omläggningen fick ju bäras av dem som hade statliga subventioner. Det innebär att låginkomsthushåll i dag har väldigt svårt att efterfråga en modern bostad. Det är därför jag undrar om man är beredd att analysera frågan utifrån dessa utgångspunkter.
Herr talman! Jag tror att den riksdag som fattade beslut om skatteomläggningen och dess finansiering var fullt medveten om att de kostnader som skulle komma på boendesidan hade den här profilen. Vad Boverket nu har kommit med är väl en bekräftelse på detta. En stor del av denna fråga hänför sig också till hur vi skall finansiera det framtida bostadsbeståndet. Där är jag trygg, för jag vet att det sitter en utomordentlig utredning, där Lennart Nilsson är ledamot, och arbetar med detta.
Herr talman! Utrikesdepartementet har gett ut en liten förnämlig broschyr som heter PS om biståndet. Där skriver biståndsminister Pierre Schori under rubriken En ny politik för solidaritet och säkerhet bl.a. att det nu gäller att bygga samhällen som respekterar medborgerliga fri och rättigheter och som präglas av en stark demokratisk kultur. Det gör vi genom att ge stöd till fria val och genom att stödja framväxten av en rättsstat med demokratiska institutioner, ett demokratiskt levande partiväsen, fria, kritiska och granskande medier och oberoende folkrörelser. Så slutar man med ett PS: Utan demokrati och respekt för mänskliga rättigheter blir det ingen varaktig och fredlig utveckling. Då kommer min fråga till statsrådet Pierre Schori. Delar biståndsministern uppfattningen att det bästa som kan hända för att kyla ned det spända förhållandet mellan USA och Kuba är att diktatorn Fidel Castro störtas och att Kuba blev demokratiskt och införde mänskliga rättigheter?
Herr talman! Tala om ledande fråga! Det upphetsade klimatet just nu beror ju på att kubanskt flyg sköt ned två civilflygplan på ett förkastligt sätt. Det har vi entydigt fördömt. Det upphetsade klimatet kommer sig också av att det är valrörelse i Förenta staterna. Då tillgriper man överträdelser mot den internationella folkrätten, något som nu påtalas av bl.a. EU. Det upphetsade läget beror också på frånvaron av demokrati på Kuba. Frågan är: Hur bidrar omvärlden bäst till att få till stånd en demokratiseringsprocess på Kuba? Sverige anser, liksom övriga nationer inom EU, att det, precis som under det kalla kriget, är viktigt med dialog, samtidigt som man upprätthåller de grundläggande värderingarna om demokrati och mänskliga rättigheter. Det är den politiken Sverige och EU för i dag.
Herr talman! Jag har en kort följdfråga. Tror biståndsministern att det är möjligt att föra denna konstruktiva dialog med Kuba så länge Fidel Castro är kvar som diktator där?
Herr talman! Det är det som testas nu. Det är segt, vill jag säga. För övrigt vill jag tacka för reklamen för den broschyr vi har givit ut.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till civilminister Marita Ulvskog. De senaste veckorna har det pågått en intensiv debatt om den s.k. rave-kulturen. Diskussionerna har handlat om rave, knark, Docklands och otillåtna danstillställningar. Det finns de som anser att samhället helt borde ta avstånd från rave-kulturen, medan andra menar att detta är en form av ungdomskultur som faktiskt inte har något med knark att göra och att vuxenvärlden har missförstått det hela när de kopplar ihop rave och knark. Det vi i dag ser av förhållandet mellan statsmakterna och rave-kulturen är polisinsatser och hetsiga diskussioner i tidningarna. Jag vill fråga civilministern vad hon allmänt anser om rave-kulturen och den koppling den har fått till narkotika. Vilket förhållande har statsmakterna i dag till rave-kulturen? Hur anser civilministern att denna skall utvecklas?
Herr talman! Om jag talar för regeringens räkning kan jag säga att vårt förhållande till rave-kulturen är gott. Vi tillhör inte den vuxengeneration som säger usch och fy till all ungdomskultur. Det har varit så genom tiderna att vare sig det gällt jazz, pop eller rock har en del av den äldre generationen förfasat sig. Ravekulturen är inget annat än en växande ungdomskultur som ägnar sig åt musik, dans och mycket kreativ konstnärlig verksamhet. så sent som i höstas drygt 100 000 kr för att stötta de svenska raveorganisationerna. Det finns ett trettiotal i landet. Det de vill arbeta för är att visa att ravekulturen inte kommer att låta sig utnyttjas av de intressen som alltid brukar vilja utnyttja ungdomskulturen för att tala om droger och försälja droger. Det olyckliga är när rave-kulturen utnyttjas för politiska PR-kupper som får en direkt kontraproduktiv verkan. Man bidrar till att skapa ett intryck av att all rave-kultur är förknippad med droger. Det är inte sant. Det görs väldigt mycket bl.a. inom den organisation som har fått stöd från ungdomsstyrelsen för att se till att det är fullständigt klart att droger är förbjudna på ravepartyn, att de som har droger på sig polisanmäls och att man vill ha ett nära samarbete med Folkhälsoinstitutet i de här frågorna. Från regeringens sida stöder vi alltså rave-kulturen, men vi är inte beredda att ge oss iväg till Docklands och dansa för att stötta den lilla del av arrangörerna av ravepartyn som faktiskt är mycket aktiva förespråkare för en drogliberal syn som vi inte delar.
Herr talman! Jag riktar mig till justitieminister Jag ställde i december en s.k. skriftlig fråga till justitieministern om hur man såg på analysregistret för Europol som det hade lagts förslag om i juli 1995. Där sade man sig vilja samla in persondata om rasursprung, politiska åsikter, religiösa och andra övertygelser, tecken på olika hälsotillstånd och tecken på sexuellt beteende. Jag fick ett svar som kan tolkas som att regeringen tyckte att detta var i enlighet med de konventioner och regler som gäller i Sverige. Sedan det svaret har man diskuterat detta i det danska parlamentet. Från justitieministeriet där har man fått svaret att en rad länder, däribland Danmark, har tagit avstånd från det här utkastet till analysregister. I dag har också EU-parlamentet röstat om detta och sagt att man i varje fall skall ta bort införandet av tecken på sexuellt beteende i registret. Är det verkligen så att den svenska regeringen inte har agerat på något sätt när det gäller förslaget till särskilt analysregister med uppgifter om persondata av den karaktär som jag nyss beskrev?
Herr talman! Sverige har deltagit i diskussionerna kring uppbyggnaden av Europol och haft många synpunkter i olika frågor. Vi har däremot inga invändningar mot att man i likhet med vad vi gör i dag i Sverige registrerar t.ex. ett visst sexuellt beteende när det gäller efterspaning av en grov sexualförbrytare.
Herr talman! Jag uppfattar det som att man inte har haft några synpunkter när det gäller den övriga registreringen, dvs. rasursprung, politiska åsikter, religiösa och andra övertygelsers samt tecken på hälsotillstånd. Varför skall det vara nödvändigt att registrera sexuellt beteende i förväg hos människor som eventuellt kan vara vittnen eller utsättas för brott? Det är ju om en människa har begått sexualbrott som man kan vara förvissad om beteendemönstret.
Herr talman! Enligt de regler som gäller i Sverige och de vi förfäktar i Europasammanhang skall bara sådana uppgifter registreras som är relevanta för brottsutredning.
Herr talman! Jag har en fråga till miljöministern. Sälungejakten, eller man kanske skall säga slakten, kan inte pågå utan bidrag från norska staten. Båtarna är nu på väg.
Herr talman! Jag har diskuterat detta med min norska kollega. Jag har framfört både mina egna betänkligheter och de reaktioner som detta har väckt i Utöver att framföra våra uppfattningar är det inte så mycket vi kan göra. Det här är en fråga för norska staten. Jag beklagar att norska staten har intagit den attityd som de har.
Herr talman! Jag är nöjd med det svar som miljöministern ger. Jag har ytterligare en fråga. Vad kan miljöministern göra via EU? Vi vet ju att man importerar sälskinn till EU. Det är både norska sälskinn och sälskinn från andra länder som går till EU via Norge. Såvitt jag förstår är detta inte lagligt, men det fortgår ändå.
Herr talman! Det finns mycket restriktioner för den här sortens import. När det gäller den del av importen som inte är tillåten görs redan insatser via tullen. Den del som är tillåten via EU är en mycket liten del. Det man kan göra är naturligtvis att EU agerar mot den del som är otillåten.
Herr talman! Det är alltså i dag det sker. Båtarna går i dag och i morgon. Det är fyra båtar som går. De får 2 miljoner var för att kunna bedriva jakten. Man räknar med en intäkt på 25 000-50 000 kr. Den här jakten är helt beroende av att norska staten bidrar, utan det skulle jakten, eller slakten, inte kunna ske. Vi har f.d. sälfångsttillsyningsman Odd Lindberg här i riksdagshuset för att informera om detta. Vi anser att svenska staten har agerat för lamt. Från miljöpartiets sida menar att eftersom Sverige har ett anseende i världen när det gäller djurskydd måste vi protestera mot ett mycket kraftfullare sätt mot denna slakt. Det är en slakt som är fruktansvärt grym. Man hackar ihjäl sälungar med pik. 20 000 skall man hacka i år. Finns det ingen möjlighet för miljöministern att på ett kraftfullare sätt än hittills agera internationellt för att försöka få till stånd en storm mot den här jakten. Den borde inte förekomma i någon stat som vill kalla sig civiliserad.
Herr talman! Jag har flera gånger tagit upp denna fråga med min norska kollega, och det har dessutom varit en internationell storm. Norge har av olika anledningar valt att fortsätta jakten ändå. Vi kommer att fortsätta att tala om vår uppfattning. Det är vad vi kan göra från svensk sida.

Herr talman! Jag har varit med som undertecknare av en motion som handlar om statlig upphandling och om att staten skall kunna bojkotta vissa företag. Med anledning av den fråga som ställdes tidigare om miljövänlig statlig upphandling undrar jag om den också kommer att innefatta att statliga företag i framtiden skall kunna bojkotta internationella miljövidriga företag. Den motion jag skrev under gällde visserligen också företag som har en socialt sett dålig policy. Men det här är faktiskt aktuellt, och det vore väldigt intressant om svenska staten skulle kunna bojkotta Shell, som står för ett uppenbart miljöförtryck och människoförtryck.
Herr talman! Jag kan för det första konstatera att vi nu snart är lika många statsråd som riksdagsledamöter i kammaren. För det andra kan jag i förväg inte svara på vilka kriterier vi kommer att presentera när det gäller miljökriterier vid offentlig upphandling. Jag föredrar att vänta tills förslaget är färdigt.

Herr talman! Erling Bager har i en interpellation frågat mig vilka initiativ jag avser att ta beträffande prissättningen av eldistributionen. Bakgrunden till interpellationen är de höjningar av eltarifferna som bl.a. elföretagen i Göteborg har vidtagit med hänvisning till riksdagens beslut hösten 1995 om ny ellagstiftning (prop. 1994/95:222, betänkande Jag vill anföra följande. Genom den nya lagstiftningen har konkurrens införts i handeln med el, vilket ökar valfriheten för elkonsumenterna och skapar förutsättningar för en ökad pris och kostnadspress i elförsörjningen. Överföringen av el är ett naturligt monopol och skall därför också i fortsättningen vara reglerad och övervakas på särskilt sätt. En förutsättning för konkurrens i elförsäljningen är att köpare och säljare av el kan använda ledningsnäten på skäliga och icke-diskriminerande villkor. Som Erling Bager mycket riktigt framhåller får inte konsumenternas vinster av att elförsäljningen numera sker i konkurrens ätas upp av otillbörliga prishöjningar för nättjänsterna. Låt mig först konstatera att det också har varit en central utgångspunkt vid utformningen av den nya lagstiftningen att säkerställa samhällets intresse av kontroll av de naturliga monopolen. Nätföretagen måste ha starka incitament att hålla låga tariffer och hög servicenivå. I ellagen föreskrivs att nättariffer skall vara skäliga och utformade på saklig grund. Det innebär att nätavgifterna skall återspegla kostnaderna i nätverksamheten. Vidare ställs krav på att nätverksamhet skall redovisas skilt från annan verksamhet. Härigenom skapas bl.a. förutsättningar för en effektiv tillsyn av nätverksamheten. Skäligheten i nättariffer och övriga överföringsvillkor granskas av Nätmyndigheten vid Närings och teknikutvecklingsverket och kan slutligen prövas i domstol. Som tillsynsmyndighet har Nätmyndigheten möjlighet att själv inleda en sådan skälighetsprövning, men Nätmyndigheten är också skyldig att granska tariffer efter klagomål från konsumenter. Här bör påpekas att det är konsumentens intresse av låga och stabila nätavgifter som är den viktigaste faktorn när det gäller att bedöma om priset för överföringstjänsten är skäligt. I förarbetena till lagen framhålls också att det inte finns något i omregleringen som motiverar höjningar i prisnivå för nättjänsterna och att inriktningen av skälighetsprövningen bör utgå från tidigare nivåer. Jag har hittills uppehållit mig vid de bestämmelser som reglerar priset för nättjänsten, dvs. nättariffen. Bestämmelserna om leveranskoncession ger även möjligheter för Nätmyndigheten att granska skäligheten i elpriser. De konsumenter som köper sin el från den som har leveranskoncession - och det gäller de flesta hushåll - har rätt att, efter klagomål, få skäligheten i elpriset prövad av Nätmyndigheten. Dessa konsumenter kan således få skäligheten i det totala elpriset, dvs. både nättariffen och priset för elektrisk energi, prövad av en myndighet. Jag skall nu kommentera de prisförändringar i eldistributionen som har skett sedan elreformens ikraftträdande och som berörs särskilt i Erling Bagers interpellation. Låt mig först konstatera att energiskatterna höjdes vid årsskiftet med ungefär 3 öre per kWh el. Dessa skattehöjningar på kärnkraft och vattenkraft kan förvisso leda till högre priser på el, men det är inte alls någon självklarhet att prisökningarna skall föras över på konsumenterna. Skattehöjningen skall givetvis inte ha någon påverkan på nättarifferna. Det är således viktigt att konsumenterna ställer krav på elförsäljare och elproducenter och ifrågasätter den typen av prishöjningar. Jag har erfarit att Nätmyndigheten hittills har tagit emot ca 200 anmälningar avseende prishöjningar på el och nättariffer. Det är främst hushållskunder som har klagat, och anmälningarna gäller såväl höjningar av de totala elkostnaderna som höjningar av nätavgifter. I flera av klagomålen hänvisas till oskäliga höjningar av den fasta nätavgiften. Jag har vidare erfarit att ca 80 % av ärendena handlar om sju företag. Jag skall inte föregripa Nätmyndighetens pågående granskning av dessa ärenden. Jag skall bara framhålla att lagstiftningen ger stora möjligheter för Nätmyndigheten att, efter skälighetsprövning, genom förelägganden tvinga företagen att korrigera förekomsten av oskäliga villkor för nättjänster. Som jag nyss nämnde innebär lagens bestämmelser att nättariffer skall vara kostnadsriktiga. Vidare har Nätmyndigheten initierat en översyn av elpriser och nätavgifter i vissa områden. Det gäller områden där summan av elpriser av nättariffer har höjts så mycket att höjningen inte verkar vara förenlig med det resonemang om kontinuitet i prissättningen som jag nyss nämnde. Erling Bager pekar också på risken för att elleverantören och nätföretaget - om de tillhör samma bolag - kan gå skadeslösa ur konkurrenssituationen genom att ta ut eventuella förluster från elförsäljning i form av höjda nättariffer. Detta kan leda till en inlåsningseffekt för de konsumenter som vill byta elleverantör Det finns dock skäl att följa utvecklingen på elmarknaden, så att eventuella brister kan korrigeras snabbt och effektivt. Jag vill i det sammanhanget erinra om att regeringen har uppdragit åt NUTEK att, i samråd med Konkurrensverket och Affärsverket svenska kraftnät, följa utvecklingen på elmarknaden och årligen senast den 1 oktober redovisa sina erfarenheter till Näringsdepartementet. Genom den skärpta övervakningen av elmarknaden har regeringen möjligheter att fortlöpande bedöma utvecklingen och kommer vid behov att vidta de åtgärder som är motiverade.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Jörgen Andersson för svaret. Jag tycker att svaret på min interpellation var mycket positivt. Jag konstaterar inledningsvis att näringsministern, som också är bostadsminister, delar den oro över utvecklingen på elmarknaden efter avregleringen som föranledde och var orsaken till min interpellation. Jag kunde i Ekot i radion i går höra att konsumentminister Marita Ulvskog också var djupt oroad över de kraftiga elprishöjningar som skett på elmarknaden under de senaste månaderna. Hon krävde också krafttag mot dessa oskäliga prishöjningar. Många hushåll i landet såg fram emot att elmarknaden skulle avregleras och att man därigenom fritt skulle kunna välja vilket företag som skulle leverera el till det egna hushållet. Stora förhoppningar fanns om att den uppkomna konkurrensen skulle innebära en sänkning av elkostnaderna. Nu har det visat sig att detta har kommit helt på skam i många områden i landet. Fram till i dag har ca 200 anmälningar inkommit som gäller klagomål om oskäliga prishöjningar. Det är utmärkande, vilket också framgår av statsrådets svar, att sju företag står för 80 % av de klagomål där man pekar på att det har skett oskäliga prishöjningar. Där ingår det företag i västsverige, Hem-El, som jag har pekat på som ett exempel. Det hette tidigare Herr talman! Jag tycker att det är bra att energiministern i svaret understryker lagstiftningens stora möjligheter att genom nätmyndigheten göra en skälighetsprövning. Det är också bra att det går att göra förelägganden som tvingar företagen att korrigera de oskäliga elpriserna. Nu får det prövas om den nuvarande lagstiftningen med nätmyndigheten som övervakare klarar denna uppgift. Om inte så sker fullt ut förutsätter jag att regeringen och riksdagen skyndsamt ingriper med exempelvis fördjupningar i föreskrifterna. I min interpellation tog jag upp de två problem med prissättningen efter avregleringen på elmarknaden som också har föranlett de kraftigaste protesterna från konsumenterna. Det är dels att vissa elbolag rekordhöjt den fasta distributionsavgiften, den avgift som hushållen måste fortsätta att betala även om de byter elföretag, dels kravet på att hushållen måste installera en mätarutrustning för 5 000-6 000 kr. Båda dessa kostnadsfaktorer ger självfallet stora inlåsningseffekter för många hushåll. Det är därför väldigt bra att energiministern så klart i sitt svar delar min uppfattning. Det gör också alla de konsumenters som har hört av sig och klagat på dessa oskäliga prishöjningar. Statsrådet säger att denna typ av inlåsningseffekter måste undanröjas för att hushållen skall kunna dra nytta av den nya elmarknadens fördelar. Han säger också att regeringen nu uppdragit åt NUTEK och Svenska Kraftnät att lämna förslag på hur man kan få fram billig mätteknik. Här finns mycket som man kan ta upp. I Norge finns exempel på att man har gått ifrån timmätning och har en låg, fast kostnad på 200 kr. Jag skulle vilja att statsrådet ytterligare kommenterar den möjligheten. Slutligen har jag några frågor. Nu har många kommuner och kommunala elbolag dålig ekonomi. Hur ser statsrådet på den risk som finns för att de stora bolagen, Vattenfall och Gullspång, köper upp de mindre elbolagen? Vilka konsekvenser kan det få?
Herr talman! Jag är glad för att Erling Bager har ställt denna interpellation. Det ger mig nämligen möjlighet att klara ut en del osakligheter som har förekommit i debatten sedan vi fick den nya ellagstiftningen vid årsskiftet. Den generella genomsnittsprishöjningen för en lägenhet i vårt land har varit 8 %. Energiskatterna står för ca 5 % av den höjningen. Resten beror på höjningar av nättariffer och fasta avgifter. NUTEK kommer nu att pröva dessa höjningar, och avlämna en rapport till regeringen i slutet av månaden. Nutek är berett att ingripa mot denna typ av oskäliga höjningar som kanske har kunnat konstateras under den senaste tiden. Genom att Sverige nu har samordnat ellagstiftningen med Norge och Finland och rivit gränstarifferna mellan Norge och Sverige har en helt annan elmarknad kommit in. Norsk el är nu inne på den svenska marknaden. Produktionskostnaderna har gått ned. Vi har sett prissänkningar på produktionskostnaderna. De upphandlingar som har gjorts av industri och kommuner har medfört sänkta produktionspriser. Ett exempel på detta är att Kristinehamns kommun genom en upphandling av norsk el kunnat pressa priset för konsumenterna med åtta och en halv miljoner kronor. Situationen är sådan att för den som är utsatt för konkurrens, nämligen producenterna av el, går priserna ned. Det finns dock vissa avarter på monopolsidan, där vissa företag har tagit för sig. Det skall vi nu reagera mot. Jag kan försäkra Erling Bager om att ifall nuvarande lagstiftning inte skulle visa sig vara tillräcklig - jag tror dock att den är tillräcklig - för Nutek att ingripa kommer vi i regeringen inte att darra på manschetten. Vi kommer att göra de korrigeringar som behövs.
Herr talman! Det har skett en stor förändring på elmarknaden. Jag välkomnar också att man nu kan köpa exempelvis norsk el, och att vi därigenom kan öka konkurrensen. Men jag vill återknyta till det som gäller för de enskilda hushållen. Inlåsningseffekterna måste lösas, precis som vi var överens om. I Norge har man gått ifrån timmätarna och betalar i stället en fast avgift på enbart 200 norska kronor. Sedan kan hushållen fritt välja vilken eldistributör de vill. Därigenom uppnås en verklig konkurrens på elmarknaden. Det är den vi vill ha också i Sverige. Jag kan också skjuta in att Sveriges Villaägareförening kraftfullt arbetar för att få en norsk lösning i vårt land. Jag tror att det är den bästa inriktning vi kan ha för att uppnå en avreglering på elmarknaden som innebär verklig konkurrens. Man kan också se situationen på Nya Zeeland. Även där har monopolet på distributionen av el tagits bort. Jag har en rapport om detta framför mig. Detta infördes ganska nyligen på Nya Zeeland, så det kanske är för tidigt att dra slutsatser om hur det fungerar. Men för hushållen är det viktigt att vi kan uppnå verklig konkurrens.

Om vi skall få en verklig konkurrens på elmarknaden måste kunden, hushållen, kunna påverka sin elkostnad och därigenom kunna få ut de goda effekterna.
Herr talman! Jag vill först svara på Erling Bagers fråga om mätutrustning. NUTEK har fått i uppdrag att senast den 30 april redovisa om det är möjligt att hitta billigare mätutrustning för hushållen. Jag tror att det är möjligt. Jag har sett en del företag som har tagit fram prototyper. Skulle detta inte - mot förmodan - vara möjligt, har NUTEK också i uppdrag att föreslå att vi går över till den norska modellen. Detta skall komma konsumenterna till del. Regeringen kommer att avgöra detta när NUTEK har lämnat sin rapport. Antingen får vi billigare elmätare eller så går vi över till den norska modellen. Erling Bager frågade också om uppköp av distribution. Det som regeringen kan påverka är det företag staten äger, nämligen Vattenfall. Vattenfall har fått mycket tydliga signaler från Näringsdepartementet att vara väldigt försiktigt med att ge sig ut på någon uppköpsresa av lokala distributionsföretag. Däremot tror jag att vi för att få ned kostnaderna behöver en strukturering av distributionsnätet framöver. Det kan innebära att man såväl avyttrar som förvärvar distributionsnät för att få en bättre konsolidering av distributionsnätet. Därigenom kan kostnaderna pressas ytterligare. Jag tror att vi har uppemot 280 distributionsföretag i vårt land i dag. Det finns säkert mycket att göra i den struktureringen. Jag utgår ifrån att Vattenfall i egenskap av nätmyndighet korrigerar eventuella felaktigheter. Jag förutsätter också att de mycket kloka kommunala förtroendemännen ute i landet ser till att de kommunala nätbolagen uppträder på ett sådant sätt att konsumenterna har glädje och nytta av dem.
Herr talman! Som det har framgått av mina inlägg är jag mycket positiv till det svar jag har fått av energiministern. Vi har en stor samsyn i frågan om hur man skall kunna korrigera och komma till rätta med de oskäliga prishöjningar som konsumenterna har drabbats av på många håll i landet efter avregleringen. Jag välkomnar också den positiva synen på den väg som Norge har valt i och med att man tagit bort kraven på nya elmätare för stora kostnader. I energiministerns svar kan jag utläsa att han också sympatiserar med det alternativ som Norge har inlett. Norge startade avregleringen före oss. Det är bra att det i svaret framgår att NUTEK:s uppgift är att vara en s.k. nätpolis och bevaka att kostnaderna inte blir oskäliga. Jag hoppas verkligen att den uppgiften kan skötas så att man kommer till rätta med de oskäliga priserna och att man därigenom också kan få ett föreläggande för att korrigera priserna. Som framgått är jag mycket nöjd med svaret. Jag kommer självfallet att fortsätta att noggrant följa utvecklingen och se om det finns möjligheter att agera om det inte skulle bli så som man tänkt.
Herr talman! Jag kan säga till Erling Bager att även regeringen har den beredskapen, men jag tror inte att det kommer att behövas. Jag tror att vi kommer att få se ett kraftfullt agerande från NUTEK. Den här reformen har kommit till för konsumenternas bästa. Låt oss nu ta vara på det som är bra med elreformen, nämligen den nordiska elmarknaden, som gjort att vi har fått lägre produktionskostnader för el. Låt oss slå till mot avarter i reformen som inte följer lagen. Jag tror att det så småningom kommer att bli bra för konsumenterna.

Tisdagen den 19 mars föreslog jag riksdagen att till statsminister utse Göran Persson. Förslaget bordlades. Förslaget bordlades på nytt vid kammarens sammanträde i går. Riksdagens prövning av förslaget kan ske antingen i dag eller vid ett följande sammanträde, dock senast lördagen den 23 mars.

Fru talman! När riksdagen i oktober 1994 röstade om talmannens förslag att till statsminister utse Ingvar Carlsson lade vi moderata ledamöter ned våra röster. Som talesman för mitt parti förklarade jag då att vårt ställningstagande var en följd av det efter valet uppkomna parlamentariska läget och att det inte fick ses som något omdöme om den blivande regeringens politik. Den socialdemokratiska regeringen har nu suttit vid makten i ett och ett halvt år, och vi kan avläsa resultatet. Den ekonomiska återhämtningen, som gav nytt och växande utrymme för företagande och nya jobb, har brutits. Trots konjunkturförbättringen minskade inte arbetslösheten nämnvärt, och den är nu åter på väg uppåt. Skatterna har höjts kraftigt, vilket slår mot såväl företagande och tillväxt som människors och familjers sociala trygghet. Det blir färre jobb och svårare att leva på sin lön. I stället för att öppna nya möjligheter har regeringen valt att återställa. Arbetsmarknaden och mycket annat har återreglerats. I Europapolitiken har det saknats kraft och vilja att driva Sveriges intressen i den europeiska omdaningsprocessen. Vi förutser inte att en socialdemokratisk regering under Göran Perssons ledning förmår bryta denna utveckling. Men vi tvingas samtidigt konstatera att de parlamentariska styrkeförhållandena inte har ändrats. Dagens omröstning förorsakas av att Ingvar Carlsson beslutat att träda tillbaka från statsministerposten. Regeringsskiftet har därmed närmast en teknisk karaktär. Mot den bakgrunden kommer vi moderater att återigen avstå i voteringen. Men just därför att vi inte ser annat än att den nya socialdemokratiska regeringen kommer att fullfölja den föregåendes politik blir det inte frågan om någon smekmånad. Den moderata riksdagsgruppen - och Moderata samlingspartiet - kommer att fortsätta sin konsekventa oppositionspolitik med sikte på att få till stånd en ny och bättre regering efter nästa val.

Fru talman! Centerpartiets ställningstagande till talmannens förslag om ny statsminister följer tillämpad praxis. Det innebär för vår del att vi inte tar ställning till den kommande regeringens samlade politik. Därför kommer Centerpartiets riksdagsledamöter att avstå i den kommande voteringen. Centerpartiets riksdagsgrupp anser att talmannens förslag om att utse Göran Persson till ny statsminister, med avsikt att bilda en socialdemokratisk regering, är naturligt och i överensstämmelse med den parlamentariska situationen. 1994, då riksdagen förra gången tog ställning i frågan om statsminister. Men det parlamentariska samarbetet har förändrats genom att regeringen sedan våren 1995 medvetet valt att samarbeta med Centerpartiet på viktiga områden. Centerpartiet avser att även i fortsättningen föra en konstruktiv oppositionspolitik i hela folkets intresse. Vårt samarbete med regeringen om bl.a. den ekonomiska politiken, saneringen av de offentliga finanserna samt försvars och säkerhetspolitiken har varit konstruktivt. Det har skapat såväl ekonomisk som politisk stabilitet. Samarbetet mellan regeringen och Centerpartiet har bidragit till att omvärldens förtroende för Sverige har stärkts. Räntorna har sjunkit och den svenska kronan har blivit starkare. Gemensamt har vi medverkat till beslut i riksdagen om åtgärder för en bättre ekonomisk tillväxt. Fru talman! Vårt land står inför stora utmaningar. Därför behövs det mer samarbete och mindre konfrontation. Det behövs förtroendeskapande politiska handslag. Centerpartiet är ett samarbetsparti som vill påverka och uppnå resultat. Det är vår ambition att medverka till samförstånd, breda parlamentariska lösningar och politisk stabilitet. I nära samarbete med en regering ledd av Göran Persson är vi beredda att även fortsättningsvis ta samhällsansvar för att lösa de problem som vårt land står inför. Arbetslösheten är det dominerande samhällsproblemet i dag. Det behövs fler företag och fler företagare för att framgångsrikt kunna minska arbetslösheten och få en god ekonomisk utveckling. Saneringen av de offentliga finanserna måste fullföljas med konsekvens och målmedvetenhet för att vi skall få bibehålla en låg inflation och få lägre räntor. Energisystemet måste förnyas och kärnkraften avvecklas. Regionalpolitiken måste förstärkas. Regioner och områden som under en längre tid haft en svag utveckling måste särskilt beaktas. Hela Sverige skall leva. På samma konstruktiva sätt som hittills under denna mandatperiod kommer Centerpartiet att ta ansvar i politiken för att värna välfärd och trygghet, förbättra villkoren för företagande och skapa en ekologiskt hållbar utveckling.

Fru talman! Folkpartiet liberalerna tänker avstå i dagens omröstning. Det gjorde vi också 1982 då Olof Statsministeromröstningar infördes i 1974 års regeringsform, och dagens omröstning är den tionde i ordningen. Folkpartiet har röstat ja vid fem tillfällen, nämligen då Folkpartiet ingått i den nya regeringen. Statsministerkandidaterna har då hetat Thorbjörn Fälldin vid tre tillfällen, Ola Ullsten och Carl Bildt. Vi har röstat nej vid två tillfällen, 1990 och 1994, då vi ansett att det funnits bättre lösningar på den parlamentariska situationen än den talmannen föreslagit. Våra nedlagda röster i dag skall alltså tolkas så att vi med rådande mandatfördelning i riksdagen inte ser någon annan realistisk lösning på den parlamentariska situationen än att Socialdemokraternas partiledare får bilda regering. Men de skall inte tolkas så att vi accepterar den inriktning den socialdemokratiska politiken hittills haft och kan förväntas få framöver. År 1994 hade vi förhoppningen att Socialdemokraterna var redo för en verklig omprövning av sin politiska kurs och att en koalitionsregering skulle vara möjlig. Men det som hänt efter valet visar att förnyarnas ställning var svagare än vi trott och att traditionalisternas grepp är starkare. Vi ser med stor oro på vårt lands utveckling. Arbetslösheten växer och företagandet sjunker. Tillväxten har tappat fart, vilket hotar både jobb och välfärd. Fler och fler tvingas leva med mycket knappa eller obefintliga marginaler i sin hushållsekonomi. Vi ser det därför som vår uppgift att stå för en alternativ politik och bilda opinion för den. Det hindrar naturligtvis inte att vi i enskilda sakfrågor kan träffa uppgörelser med regeringen om uppgörelserna är bra för Sverige. Låt mig särskilt nämna energifrågan, där det skulle vara bra om Folkpartiets och Socialdemokraternas mångåriga samarbete kunde fullföljas. Men de som nu diskuterar tillståndet i oppositionen kan lugnt räkna med att Folkpartiet så länge den nuvarande huvudinriktningen på regeringspolitiken består kommer att vara i hård och tydlig opposition emot den.

Fru talman! Resultatet av riksdagsvalet år 1994 Det innebar inte att vi lovade att stödja alla regeringsförslag. Vänsterpartiet har inte heller spelat rollen av ett passivt stödparti. Vi har stått för ett konstruktivt samarbete med en stark rättviseprofil i saneringsarbetet. Samtidigt har vi riktat hård kritik mot alla de beslut som regeringen fattat tillsammans med Centerpartiet. Det är beslut som lett till ökade orättvisor men som medfört mycket små besparingar. Jag tänker på sänkningen av ersättningen till arbetslösa och sjuka till 75 %. Jag tänker på försämringarna i kommuner och landsting, som drabbar själva kärnan i vårt välfärdssystem. Klyftorna växer mellan rika och fattiga hushåll. Inte minst barnfamiljer, många pensionärer och ensamstående mammor har fått uppleva en allt svårare situation. Skillnaderna i boende och i levnadsvillkor tilltar. Invandrare ställs mot svenskar. De regionala klyftorna ökar. Vänsterpartiet är också klart motståndare till de förberedelser som regeringen vidtar för att föra in Sverige i den ekonomiska och monetära unionen. Vi kräver en folkomröstning i den här frågan. Den federalistiska EU-inriktning som Socialdemokraterna nu har slagit in på strider mot vad som sades i folkomröstningen och är helt oacceptabel ur demokratisk synpunkt. Denna kritik och dessa uppfattningar delar vi med en bred vänster, med många socialdemokrater och med många fackligt aktiva. Massarbetslösheten och tudelningen av ekonomin är uttryck för djupgående problem i vårt samhälle. Vid sidan av rekordvinster i näringslivet växer den sociala ofärden. Överskotten i privat sektor har sin motsvarighet i enorma underskott i vår gemensamma sektor. För att bryta denna utveckling krävs ett samarbete till vänster i politiken. Vänsterpartiet står bakom målen att kraftfullt bekämpa arbetslösheten och samtidigt sanera statsfinanserna. Budgetsaneringen måste ske på ett rättvist sätt och kombineras med åtgärder mot fallskärmsavtal och oskäliga förmåner. Den offentliga sektorn måste få ett större utrymme om den generella välfärdspolitiken skall kunna utvecklas. Kvinnors rättigheter måste stärkas. Förslagen om en stor satsning på utbildning är bra. Vänsterpartiet vill också genomföra en arbetstidsförkortning och en offensiv miljöomställning. Vi avvisar Centerns inriktning på grundtrygghet i välfärdssystemen och tillbakavisar de borgerliga partiernas krav på försämringar i arbetsrätten. Arbetarrörelsens partier måste hävda visionerna om ett solidariskt och jämställt samhälle. Fru talman! Mandatet som väljarna gav oss vid riksdagsvalet år 1994 att skapa rättvisa är grunden för vårt ställningstagande när vi nu väljer att stödja förslaget till ny statsminister.

Fru talman! Riksdagen skall i dag ta ställning till talmannens förslag att utse Göran Persson till ny statsminister. Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp har beslutat att vi avstår från att rösta i den kommande voteringen. Vi har noterat att Göran Persson sagt sig vara villig till samarbete i sakfrågor. Vi välkomnar också Göran Perssons tal om att han vill skapa ett ekologiskt hållbart samhälle. För att som minoritetsregering klara detta mål anser vi att det kommer att bli nödvändigt att söka stöd av Miljöpartiet de gröna, framför allt inom miljöpolitiken och energipolitiken. Vi ser positivt på detta kommande samarbete. Miljöpartiet de gröna räknar med att aktivt delta i de utlovade överläggningarna om kärnkraftens nödvändiga avveckling. Vi kommer också att aktivt agera för genomförandet av en arbetstidsförkortning både för att minska arbetslösheten och för att öka livskvaliteten. Det är något som länge stått på Miljöpartiets program, liksom skatteväxling för miljön.

Vi tänker i debatten med anledning av regeringsförklaringen återkomma till resterande delar av vår politik. Fru talman! Detta är utgångspunkter och skäl till att vi i Miljöpartiet de gröna i dag lägger ner våra röster och därmed släpper fram Göran Persson som ny statsminister.

Fru talman! Riksdagen tar i dag ställning till talmannens förslag att till ny statsminister utse Göran Persson. Förslaget har presenterats efter sedvanliga kontakter med riksdagspartiernas ledare i enlighet med regeringsformen. Förslaget är naturligt mot bakgrund av utslaget i 1994 års riksdagsval. För den kristdemokratiska riksdagsgruppen vill jag deklarera att vi lägger ner våra röster vid den kommande omröstningen. Detta innebär givetvis inget ställningstagande till den politik som regeringen kommer att föra, utan är ett uttryck för respekt för valutslaget år 1994. Kristdemokraterna kommer att fortsätta att föra en sakligt grundad och konstruktiv oppositionspolitik. Denna oppositionspolitik riktar in sig på områden där den nuvarande regeringen representerar en förstelnad och felaktig politik för att möta dagens utmaningar. Vi vill åstadkomma en ny familjepolitik som ger föräldrarna den självklara rätten att fritt välja omsorgsform och skola för sina barn. Vi kommer att arbeta för mer resurser till vårdsektorn för att på så sätt säkerställa en värdig vård för alla människor. Behovet av etik och moral är mer uppenbart i dag än någonsin. Vi ämnar inte spara någon möda i kampen mot arbetslösheten. Därför vill vi också verka för ett bättre klimat för företag och företagande. Det är en förutsättning för att Sverige skall ta sig ur massarbetslösheten. Talmannen konstaterade att mindre än hälften av riksdagens ledamöter hade röstat mot förslaget. Riksdagen hade sålunda utsett Göran Persson till statsminister.

Fru talman, ärade ledamöter av Sveriges riksdag! Att minska arbetslösheten är den främsta och allt annat överskuggande uppgiften för min regering. Målet är att Sverige år 2000 skall ha halverat den öppna arbetslösheten till 4 %. Fundamenten för ett gott samhälle undergrävs av dagens höga arbetslöshet. Såväl samhällsekonomi som moral och vilja försvagas. Ytterst handlar kampen för arbete om att hålla samman Sverige. Regeringens politik mot arbetslösheten skall bygga på fyra hörnstenar: Den första hörnstenen är stabila och uthålliga finanser. Goda statsfinanser är grunden för alla politiska ambitioner. Saneringen av de offentliga finanserna skall fortsätta. Målet är att 1997 begränsa underskottet till mindre än 3 % av BNP och att Sverige år 1998 skall ha de offentliga finanserna i balans. En ny budgetprocess med en starkare budgetuppföljning och nominella utgiftstak skapar goda förutsättningar att påbörja den nödvändiga minskningen av den offentliga skuldbördan. Prisökningarna har pressats ned till under 2 %. Inflationen skall bibehållas på en låg nivå. Därmed skapas utrymme för fortsatta räntenedgångar. Regeringen kan under inga omständigheter acceptera att välfärdssamhället återigen undermineras av stora underskott och en skenande statsskuld. Den andra hörnstenen är goda villkor för företag och företagande. Sverige är ett bra land för företagsamhet. Här finns en flexibel ekonomi, ett konstruktivt samarbetsklimat och en kunnig och välutbildad arbetskraft. Regeringen kommer att ytterligare förbättra företagandets villkor. Antalet nya arbeten i små och medelstora företag har ökat kraftigt. Det är en sund utveckling som skall stärkas genom kompetensutveckling, innovationsstöd, kapitalförsörjning och företagsstöd. Regeringens samlade politik skall ge förbättrade möjligheter till nystartande, utveckling och expansion. Näringspolitikens lokala och regionala roll skall framhävas. Därigenom kan den regionala utvecklingen stärkas, EU:s strukturfonder utnyttjas bättre och näringslivet främjas. Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken utvecklas. Det är kommunerna som har kunskaperna om de lokala förutsättningarna och lösningarna. Ekonomisk brottslighet skall bekämpas - både för att hävda samhällsmoralen och för att tillse att hederliga företagare inte drabbas av osund konkurrens. Kapitalförsörjningen skall förbättras genom införandet av en sjätte AP-fond med stora möjligheter att placera sina tillgångar i små och medelstora företag. Regeringen eftersträvar en stabilare och mer förutsägbar politik för att förbättra företagens investeringsmöjligheter och stärka den inhemska efterfrågan. Den tredje hörnstenen är det livslånga lärandet. Sverige skall konkurrera med hög kompetens, inte med låga löner. Idén om det livslånga lärandet skall förverkligas. Skolan, förskolan och skolbarnomsorgen skall integreras för att förbättra grundskolans första viktiga år. Gymnasieskolans kvalitet skall höjas och den eftergymnasiala utbildningen byggas ut. Ytterligare 100 000 personer skall få möjlighet till reguljär utbildning, varav 70 000 i vuxenutbildning. De som hittills har fått minst del av samhällets utbildningsresurser skall prioriteras. Arbetslösa skall få möjlighet att skaffa sig en gymnasieutbildning. Den svenska högre utbildningen och forskningen skall även fortsättningsvis hålla världsklass. Den tvärvetenskapliga och den tillämpade forskningen skall stärkas och forskningssamarbetet mellan EU länderna utnyttjas fullt ut. Genom att bygga ut högskolan över hela landet ges ett kraftfullt stöd för regional utveckling. Det ger framtidshopp, det stimulerar näringslivet, och det skapar nya jobb. Den fjärde hörnstenen är ett nytt kontrakt för samverkan. Samförstånd har varit basen för den stabilitet och framtidstro som så länge har präglat det svenska samhället. Samarbete är nyckeln i kampen för full sysselsättning. En minskad arbetslöshet måste kombineras med en inflation på god europeisk nivå. Det kräver att både de fackliga organisationerna och arbetsgivarna tar ett unikt ansvar för förändringar i förhandlingsoch lönebildningssystemet samt för arbetsrätten. I sista hand har regering och riksdag ansvaret för stabiliteten på arbetsmarknaden. Lika lön för lika arbete är en grundläggande strävan. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter att försörja sig själva och kombinera ett utvecklande yrkesliv med ett aktivt föräldraskap. Invandrarnas särskilda kompetens skall tas bättre till vara. Därmed stärks Sveriges möjligheter i den ökande internationaliseringen. Inom Europeiska unionen sluter nu allt fler länder upp bakom tanken att utarbeta gemensamma ambitioner för kampen mot arbetslöshet. Det är en framgång. För att intensifiera detta arbete är det av stor vikt att ett särskilt kapitel om sysselsättning skrivs in i EU:s fördrag. Uthålliga statsfinanser, goda villkor för företagande, ett livslångt lärande och ett kontrakt för samverkan är de fyra hörnstenarna. På denna grund bjuder regeringen in de politiska partierna, arbetsmarknadens parter och hela svenska folket att gemensamt betvinga arbetslösheten. Endast så kan vi förverkliga våra bästa drömmars Sverige. Globaliseringen och internationaliseringen har dramatiskt förändrat politikens möjligheter och människors liv. Trygghet är inte längre bara en nationell angelägenhet. För att lösa de stora och långsiktiga frågorna om fred, demokrati, trygghet och miljö krävs ett aktivt internationellt samarbete. Därför koncentreras politiken till fyra områden. 1. EU-samarbetet skall bättre tas till vara. Sveriges medlemskap i Europeiska unionen bygger på en lång tradition av internationellt engagemang, solidaritet och samarbete. Regeringen kommer aktivt att utnyttja de möjligheter som Sveriges medlemskap ger att skapa välfärd och gemensam säkerhet i vår del av världen. EU-frågorna skall ges en ökad tyngd i den inrikespolitiska processen. Den regeringskonferens om EU:s framtid som inleds om några dagar bör bana väg för EU:s utvidgning. Därtill skall Sverige aktivt driva frågorna om minskad arbetslöshet, ökad öppenhet och god miljö. 2. Fred, demokrati och social rättvisa skall säkras i hela världen. Sveriges engagemang och ansvar stannar inte vid Europas gränser. Förenta nationerna utgör det viktigaste redskapet för internationell fred och säkerhet och för att hantera de globala hoten mot människans överlevnad. Därför engagerar sig regeringen med kraft i FN:s akuta svårigheter och i behovet av reformer. Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd är ett uttryck för vårt orubbliga stöd för ett effektivt internationellt samarbete. Vi vill föra kampen vidare för social rättvisa, mänskliga rättigheter och en fortsatt nedrustning i världen. En värld i djup obalans, ekonomiskt och socialt, blir aldrig säker. Därför fullföljer regeringen traditionen av ett aktivt engagemang för folken i Mellanöstern, Afrika, Asien och Latinamerika. Sveriges militära alliansfrihet, syftande till att vårt land skall kunna var neutralt i händelse av krig i vårt närområde, består. Alliansfriheten kombineras med ett aktivt ansvarstagande för säkerheten också i vår omvärld. Svensk frivillig personal utför en viktig och riskfylld uppgift i Bosnien. Genom vårt deltagande i fredsstyrkan IFOR ger Sverige ett konkret bidrag till de internationella ansträngningarna att bistå parterna i det sargade landet att uppnå en varaktig fred. De nya demokratierna är bräckliga och utsatta för svåra påfrestningar. De behöver vårt stöd i arbetet med att åter bygga upp sina samhällen och sina ekonomier. Vi stärker Sverige genom att hjälpa andra. Östersjökonferensen i Visby i maj blir ett viktigt startskott för en bred offensiv för utveckling och förnyelse runt Östersjön. Östersjön skall åter göras till ett hav som förenar, utvecklar och berikar människor. Därigenom kan en trygg grundval för demokrati och fred skapas. 3. Miljön skall bli en tydlig och långsiktig prioritering. Hotet mot miljön är ett hot mot livet självt. Regeringens ambition är att Sverige skall vara en pådrivande internationell kraft och ett föregångsland i strävan att skapa ett hållbart samhälle. De ekologiska kraven kan leda till nästa stora språng i tillväxten. Det krävs aktiva medborgare, men också en tydlig politik, för att befrämja ett ökat kretsloppstänkande. Ett nytt energisystem skall utvecklas. Avvecklingen av kärnkraften bör inledas under mandatsperioden och därefter fortsätta i jämn takt. Den skall ske på ett sådant sätt att den elintensiva industrins konkurrensläge inte äventyras. På grundval av 1991 års energiöverenskommelse, Energikommissionens betänkande och remissvaren på detta inbjuds samtliga riksdagspartier till överläggningar om energipolitiken. 4. Trygghet och ansvar skall prägla samhället. Den svenska välfärden skall omfatta alla. Den generella välfärden är effektiv och oöverträffad i sin förmåga att skapa rättvisa och trygghet för var och en. Den möjliggör för människan att fullt ut använda sin vilja och sin kapacitet. Socialförsäkringarna och bidragssystemen skall ge trygghet i en föränderlig vardag. Bidrag och försäkringar skall anpassas till det förhållandet att byten av yrken, liksom byten mellan arbete, studier och egenföretagande, har blivit vanligare. Fusk och överutnyttjande av systemen kan aldrig tolereras och skall bekämpas. Välfärd förutsätter en rättvis fördelning. I hela världen ser vi att orättvisor och ofärd leder till ökad kriminalitet. Brottslighet hotar människors trygghet och även demokratin. Vi kan aldrig tolerera ett samhälle där rädslan breder ut sig. Kulturen och medierna skall bidra till att klyftor kan överbryggas och till att respekten och förståelsen mellan människor kan öka. Mångfald och mångsidighet är nödvändigt för demokratin. Kulturarvet måste vårdas, liksom de värden som det mångkulturella Sverige skapar. En radio och TV i allmänhetens tjänst garanterar ett programutbud som når alla. Arbetslösheten, segregationen och rasismen är de mest oroande problemen i dagens samhälle. Om vi inte lyckas befästa idén om alla människors lika värde riskerar samhället att brytas sönder av inre motsättningar. Därför måste hela Sverige mobiliseras för att medverka till en ökad integration. Det är av särskild vikt att kampen mot arbetslösheten bland invandrare ges förtur. Arbetet för ett jämställt samhälle fortsätter. Ett jämställdhetsperspektiv skall genomsyra alla delar av regeringens politik. En hög kvalitet i den kommunala verksamheten är grunden för den svenska välfärden och avgörande för jämställdheten och för att motverka segregation. Även i fortsättningen kommer den kommunala verksamheten i vård, omsorg och skola att prioriteras framför statliga bidrag och transfereringar. För att utbudet av kommunala tjänster skall fördelas jämnt har ett nytt system för utjämning av kostnader och inkomster mellan kommunerna införts. Det skall noga följas upp och utvärderas. Den uppgörelse som har slutits mellan staten, Landstingsförbundet och Kommunförbundet skapar goda förutsättningar för kommunernas verksamhet och för samhällsekonomin. Kommunerna får stabila spelregler. Kommunala uppsägningar och skattehöjningar motverkas. Därigenom förbättras möjligheten att bekämpa arbetslösheten. Sverige är ett rikt land. Vi har en god miljö, en hög kunskapsnivå, en utpräglad jämlikhet och en stor öppenhet. Dessa värden skall värnas och vidgas. Människovärdet är alltid större än marknadsvärdet.

Fru talman! Denna partiledardebatt är förorsakad av att Sverige bytt regering. Landet har inte bytt politik. Frågan är om regeringen ens har någon politik. Under alla omständigheter är den inte vad som krävs. Göran Persson över Vänstern, sägs det. Och visst undgick den nye partiledaren i stort sett voteringsnederlag. Men det skedde inte som en följd av att han pedagogiskt förklarat vad som behöver göras för att Sveriges medborgare skall gå en bättre framtid till mötes. Den socialdemokratiska partiledningen fick kongressen med sig genom att helt enkelt ge kongressen vad den ville ha. För vad var det man enades om? Man enades om att inte presentera en näringspolitik, om att inte diskutera det europeiska valutasamarbetet, om att inte med säkerhet stå bakom 1994 års pensionsöverenskommelse, om att inte redovisa hur man skall bekämpa arbetslösheten och om att inte i detalj bestämma hur man skall höja skatterna. Kongressen var egentligen ett enda långt bordläggningsplenum! Helt i linje med detta var regeringsförklaringen osedvanligt tunn och innehållslös. Den slutsats som måste dras är att Göran Persson som nybliven statsminister inte vet vad han skall ta sig till. Och det är faktiskt allvarligt för Sverige att regeringen inte har klart för sig vad som behöver göras. I regeringsförklaringen anges det mål för saneringen av statsfinanserna men inte hur de skall nås i en tid av ekonomisk avmattning och ökad arbetslöshet. Det sägs inget om hur den tillväxt skall komma till stånd som krävs för fler företag och nya jobb. Vad som sägs om företagen är direkt utmanande. Efter en rad kännbara skatteskärpningar, inte minst den tidigarelagda momsuppbörden, säger sig regeringen vilja ytterligare förbättra företagandets villkor. Det skall tydligen ske genom allehanda former av företagsstöd, när företagen själva vill växla bidrag och subventioner mot lägre skatter och färre regleringar. Kronan på verket är införandet av en sjätte AP-fond. Jag tror att företagarna mycket bestämt betackar sig för hjälp i form av fondsocialism! Apropå den tidigarelagda momsuppbörden kommer vi moderater att i morgon i skatteutskottet väcka frågan om ett initiativ för att undanröja detta företagsoch arbetsfientliga beslut. Olof Johansson och Gudrun Schyman har några timmar på sig att tänka igenom hur de skall ställa sig till det. Under den tid då regeringspartiet var upptaget med sina interna ledningsproblem bröts den ekonomiska återhämtning som den borgerliga regeringen lagt grunden till. Samstämmiga rapporter talar om en snabbare och kraftigare nedgång än förutsett. I dag kommer Konjunkturinstitutet med sin vårprognos, och det vore intressant att veta om statsministern har fått någon förhandstitt i den. Men redan i förra veckan fick vi Konjunkturinstitutets februaribarometer. Enligt denna försämras nu industrikonjunkturen på bred front. Produktionen faller, samtidigt som lagerhållningen ökar. Exportföretagen har ju redan i flera månader känt av en dämpning. Nu står det klart att den redan svaga inhemska efterfrågan har försämrats ytterligare under de senaste månaderna trots Riksbankens försök att blåsa liv i efterfrågan genom lägre räntor. Om jag nu frågar statsministern vad regeringen vill göra åt detta, kan han alltid dölja sin osäkerhet genom att hänvisa till vårpropositionen om tre veckor. Därför skall jag i stället ange vad vi moderater bedömer som nödvändigt för att återupprätta Sverige som tillväxt och företagarnation. Viktigast av alla utgångspunkter för framtidens politik är påminnelsen att 1970 var Sverige ett av de rikaste länderna i världen. Tillsammans med USA och Schweiz låg vi i topp i den internationella välfärdsligan. Sedan dess har svenskens levnadsstandard, mätt som bruttonationalprodukt per invånare, sjunkit ned under genomsnittet inom såväl OECD som EU. Och vi har regeringens egna ord på att med dess politik fortsätter vi de närmaste åren att bli relativt sett allt fattigare. Den främsta orsaken till denna bedrövliga utveckling är att Sverige sticker av så markant vad gäller de offentliga utgifternas och skatternas andel av ekonomin. Det fanns en tid när höga skatter och offentlig utgiftsexpansion ansågs som oupplösligt förbundna med välstånd. Efter hand som länder blev rikare måste den offentliga ekonomin öka, hette det. Men de nationer som i dag toppar den internationella välfärdsligan - USA, Schweiz, Kanada, Japan osv. - har alla ett utgifts och skattetryck som är nästan bara hälften av vårt. Sveriges förmodade tätposition i välståndsutvecklingen förvandlas därmed till en jumboplats, därför att vi har så mycket av offentliga utgifter och skatter att skala bort, innan vi når ens industriländernas genomsnittsvärden igen. Det tydligaste tecknet på att den svenska ekonomin och välfärden gått i baklås är massarbetslösheten. Inför 1994 års val lovade socialdemokraterna att om bara de kom till makten skulle den öppna arbetslösheten under 1995 reduceras till under 5 %. Nu är den över 8 %, och lägger vi till dem som är föremål för AMS omvårdnad m.m. kommer vi upp till närmare Egentligen är läget ännu värre. Lägger man till latent arbetssökande, invandrare m.fl. är den verkliga arbetslösheten i Sverige över 20 %. Mer än var femte person som kan, vill eller borde arbeta gör det inte. Över en miljon människor saknar ett riktigt jobb. Om löftet att halvera arbetslösheten över huvud taget skall ha någon trovärdighet, krävs det en politik som får tusen och åter tusen människor att våga satsa sin tid, sin skaparförmåga och sin ekonomi på arbete och företagande. Men kan Göran Persson säga mig hur man skall få människor att bjuda till, om de inte själva får behålla ens hälften av vad insatsen är värd? Vi moderater vill forma ett samhälle där människors vilja till arbete, företagande och förkovran ger utrymme för växt i alla avseenden, ett samhälle där människor betyder mer och politik mindre. Vi vill möta den dåliga tillväxten och arbetslösheten med besparingar inom den offentliga sektorn, med sänkta skatter på arbete, företagande och sparande, med avreglering, privatisering och konkurrensutsättning. Detta är inte några mål i sig. Men förändringar i den riktningen öppnar för fler företag, nya jobb och därmed ökad välfärd i landet. Till de extra kostnader som konjunkturavmattningen orsakar skall tydligen också komma många miljarder för att i förtid avveckla kärnkraftverk. Mycket har hänt på energiförsörjningens område sedan folkomröstningens dagar. Det finns nu en internationell marknad för elektricitet, vilket ytterligare inskärper det orimliga i att politiker beslutar hur elkraft bäst skall produceras. Vinterkylan har visat att vi ingalunda har ett elöverskott - tvärtom har vi tidvis tvingats importera elkraft från grannländer, t.o.m. från risiga reaktorer av Tjernobyltyp. Mot denna bakgrund framstår energidebatten i Sverige av i dag som ett renodlat politiskt spel. Energikommissionen kom fram till att ett bortre parentestecken för kärnkraften vid 2010 inte är realistiskt. Men man bortsåg från den gamla skrivregeln att finns det inte något bortre parentestecken, behövs det inte heller något främre; det blir meningslöst. Det finns utrymme för att avveckla en reaktor under innevarande mandatperiod, hette det. Trots att LO kraftfullt har hävdat motsatsen, instämmer den socialdemokratiska partiledningen och regeringen. Varför är inte Göran Persson lika lyhörd för LO i denna fråga som när facket företräder vänsterståndpunkter i stil med att höja ersättningsnivån i socialförsäkringarna? Att i förtid avveckla kärnkraften är ett säkert sätt att fördärva landets ekonomi, att slå ut jobb och att sänka välfärden. Det är också ett säkert sätt att fördärva miljön. Utsläppen av koldioxid och luftföroreningar ökar. De förhoppningar som fanns vid folkomröstningen 1980 om att utveckla konkurrensdugliga förnybara energikällor har hittills kommit på skam. Då återstår endast fossila bränslen med de miljöstörningar de medför eller köp av elkraft utifrån - kanske alstrad i dåliga reaktorer. Det finns inget som politiskt tvingar Göran Persson att under mandatperioden avveckla ett kärnkraftsaggregat. Pålitliga opinionsstudier visar att en majoritet av svenska folket vill använda kärnkraften så länge det är ekonomiskt och säkerhetsmässigt försvarbart. Facket, näringslivet och nu även LRF stöder den linjen. Är Göran Persson beredd att avstå från ett politiskt beslut i den här frågan och låta marknaden bestämma takten för kärnkraftens avveckling inom de ramar som hårda säkerhetskrav ställer? Viktigt för framtiden är också att Sverige kan spela en konstruktiv roll i det europeiska samarbetet. Den djupa sprickan i det socialdemokratiska partiet har tyvärr fått till följd att Sveriges linje i Europa präglas av symbolhandlingar med avsikt att lugna opinionen på hemmaplan. Inom EU pågår just nu förberedelserna för den ekonomiska och monetära unionen, EMU. Vi borde i Sverige snabbt se till att ställa vårt hus i ordning, inte bara genom att genomföra ett trovärdigt konvergensprogram utan också genom att snarast möjligt besluta om ökat oberoende för Riksbanken; det skulle betyda mycket för att sänka räntan och stärka kronan. Under sin förra statsrådstid arbetade den nye finansministern Erik Åsbrink i den riktningen. Jag hoppas att kyliga vänstervindar i det socialdemokratiska partiet inte skall skrämma honom från att fullfölja den linjen. I slutet av denna vecka startar EU:s regeringskonferens i Turin. En regeringskonferens kan bäst beskrivas som ett slags grundlagsberedning. Den skall främst se över institutioner och beslutsprocesser, inte minst med sikte på ökningen av antalet medlemsländer från ursprungligen sex, över dagens 15 till möjliga kanske 30 någon bit in på 2000-talet. Att bädda för det europeiska samarbetets utvidgning till de nya demokratierna i Central och Östeuropa är den i särklass viktigaste uppgiften vid regeringskonferensen. I ljuset av de oroande signaler som hörs inför det förestående presidentvalet i Ryssland, är EU:s snabba utvidgning österut angelägen, inte minst från säkerhetspolitiska synpunkter. Även här hemma i Sverige har vi anledning att noga följa utvecklingen i Ryssland. Dumans beslut att olagligförklara Sovjetunionens upplösning är ett av många oroande tecken. Regeringen drar på sig ett stort ansvar, om den i den labila situation som råder verkligen genomför den nedrustning som i princip beslutades i höstas. Fru talman! Det talas nu mycket om att nedskärningar av sociala utgifter raserar välfärden. Medierna har ständigt nya uppgifter om hur olika familjer och landsdelar drabbas. Och utan tvivel är försörjningen ett stort problem för många. Höjda skatter, minskade bidrag, oro för jobben eller kanske t.o.m. arbetslöshet präglar vardagen. Men dessa problem kan inte lösas med omfördelning. I stället är det en resursfråga. Välfärd är inte något som bara finns där för oss politiker att fördela. Välfärd måste först skapas. Det sker genom enskilda människors arbete och företagande. Vi politiker kan inte skapa välfärd. Vår uppgift är att skapa gynnsamma villkor för produktiva insatser som i sin tur leder till välfärd. Trygghet och välfärd handlar således i grunden om tillväxt. Vad det nu gäller är att skapa gynnsamma förutsättningar för alla att verka här i Sverige. Men då måste det också löna sig att starta och utvidga verksamhet i vårt land, och minst lika viktigt: Vi måste tillåta dem som får de nya jobben att behålla så mycket att de kan leva på sin lön och t.o.m. bygga upp ett sparande som trygghet för framtiden. Genom att föra en konsekvent oppositionspolitik avser vi moderater att visa vad som är alternativet i svensk politik. Vi skall visa hur det skapas bättre förutsättningar för tillväxt, fler företag och nya jobb, hur vi kan få en arbetsmarknad, där lagar, skatter och fack inte låser människor ute, hur Sverige kan spela en konstruktiv roll i det europeiska samarbetet och hur Sverige åter skall bli rikt, såväl ekonomiskt som socialt och kulturellt. Vi välkomnar alla goda krafter som vill sträva mot dessa mål i en allians för förnyelse av Sverige.

Fru talman! Först vill jag välkomna den nye statsministern och hans lag - alla är inte här, ser jag, men ändå - till deras nya viktiga ämbeten. För att något balansera den bild som gavs av föregående talare skulle jag vilja nämna några ekonomiska nyckeltal, som det finns anledning att erinra sig med anledning av det som har hänt under det senaste året, dvs. sedan förra våren. Sedan förra våren har den långa räntan pressats tillbaka med mer än tre procentenheter. Det betyder miljardbelopp för de företag som måste nettolåna. Bara för jord och skogsbruket, som jag har en preciserad siffra för, betyder det 900 miljoner kronor i sänkta lånekostnader. De rörliga bostadsräntorna är nu de lägsta sedan systemet infördes. Samtidigt får den som lägger om ett femårigt bolån på en halv miljon kronor i dag 1 200-1 300 kr lägre månadskostnad jämfört med 1991. Bytesbalansen, våra samlade affärer med omvärlden, visar för förra året ett överskott på 35 miljarder kronor. Handelsbalansen för februari uppvisade ett överskott på 9,5 miljarder kronor, vilket var över förväntan. Inflationen är nu nere på 1,7 % på årsbasis i februari. Livsmedelspriserna har trots olyckskorparnas kraxande sänkts i enlighet med matmomssänkningen enligt Statistiska centralbyråns senaste mätning. Maten har blivit ca 400 kr billigare per månad för en tvåbarnsfamilj. Det är klart att vi har anledning att också se på hur problemen ser ut. Det är en självklarhet. Därför är det viktigt att regeringsförklaringen faktiskt lämnar ett betydande utrymme för samarbete i konstruktiv anda kring centrala frågor för Sveriges framtid. Det är en klok utformning av regeringsförklaringen som statsministern valt. En minoritetsregering kan rimligen inte låsa sig i varje detalj när det gäller vilka medel som skall användas för att uppnå resultat. I likhet med tidigare kommer Centerpartiet även framgent att uppträda som ett konstruktivt oppositionsparti. Jag vill understryka till samtliga partier i denna kammare att det här inte är någon monopolsituation. Andra partier med förmåga att ta ansvar borde inta samma position. Sverige behöver mer av samarbete och mindre av konfrontation. Vi har ett stort ansvar här i riksdagen för att skapa politisk stabilitet. Vi har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för fler jobb, så att människors vilja till arbete och egen försörjning kan tas till vara. Vi har ett stort ansvar för att hantera de offentliga finanserna så att Sverige har eget självbestämmande över framtiden och inte hamnar i klorna på internationella långivare. Vi har i denna kammare ett stort ansvar för att skapa en ekologiskt hållbar utveckling och inte lämna över en obetald miljöskuld till kommande generationer. För att klara detta krävs förmåga till konstruktivitet i medel och detaljer, men allra mest förmåga att se helheten. Ekonomiskt självbestämmande förutsätter disciplin i hanteringen av de offentliga finanserna. Det finns inget utrymme för skattesänkningar eller nya reformer för pengar som inte finns. Finansiering är nödvändig. De gemensamma resurserna måste inriktas på mer av grundtrygghet när den totala kakan är knapp. Vi måste särskilt se till dem som har de smalaste ekonomiska marginalerna. Det är där det behövs förstärkt trygghet. Finansieringen bör ske genom sänkt ersättningstak för dem som tjänar mest. Hållbar ekonomisk tillväxt förutsätter varsamhet med naturresurserna och att människans verksamhet respekterar naturens egna gränser. Det har tyvärr funnits en benägenhet under gångna år att inteckna framtiden och inte tala om hur man skall betala. Projekt som Dennispaketet och Öresundsbron är den sortens projekt där man vältrar över kostnaderna på framtiden, helst med statlig garanti som grund. Detta är på samma sätt som statsskulden en inteckning i framtiden. Nya jobb förutsätter fortsatt sänkt ränta, ett gott företagarklimat och fler företagare. Jobben kan inte kommenderas fram i statlig regi. Särskilda resurser bör riktas till kvinnliga företagare och invandrarföretagare. Vi kunde höra i nyheterna i morse hur ALMI Företagspartner skapat 3 000 nya jobb via det stöd för kvinnligt företagande som vi har varit med om att höja. Byggande och omställning av energisystemet inom ekologiskt hållbara ramar skall prioriteras. Det skapar förutsättningar för nya jobb i Sverige, till skillnad från den fullständigt ansvarslösa och långsiktiga import av miljöskadliga energiråvaror som vi har ägnat oss åt i detta land under decennier. Fru talman! Vid riksmötets början underströk jag för Centerpartiets del att kampen mot arbetslösheten är en avgörande viktig kamp som måste vinnas. Arbetslöshet är och förblir ett slöseri med mänskliga resurser. Mot den bakgrunden vill jag understryka fyra viktiga områden där resultat måste nås. Den politik vi står för är inget kravlöst stöd. Den är ett erbjudande om ett krävande samarbete. Saneringen av statens finanser måste fullföljas. Räntan måste ned ytterligare. Bara med stabil ekonomi kan välfärden garanteras och de nya jobben tillskapas. Det är också förutsättningen för ökat byggande. Energisystemet måste ställas om. Avvecklingen av kärnkraften ger Sverige nya möjligheter att nå en tätposition i miljöteknikutvecklingen. Inhemska miljövänliga energikällor som främst bioenergi ger bättre miljö och fler jobb i Sverige. Det är väl bara traditionalister i ordets sämsta mening som håller kvar vid det som visar sig inte hålla måttet. Ett par hundra miljarder kronor behöver investeras den närmaste 15-årsperioden. Jag noterar särskilt de formuleringar som finns i regeringsförklaringen som hänvisar till 1991 års uppgörelse mellan Centern, Socialdemokraterna och Folkpartiet, dvs. tre partier som vid den tidpunkten var beredda att ta ansvar. Man hänvisar också till Energikommissionens betänkande. Vi är också fortsatt beredda att ta ansvar. Energisystem är ingenting som ändras mellan valperioderna. Det förutsätter att det finns breda politiska majoriteter och partier som är beredda att svara upp mot vad svenska folket har sagt i folkomröstningen. Skatteväxling måste genomföras. För att främja de små och medelstora företagen krävs skattelättnader utöver riskkapitalavdragen och den återinförda kvittningsrätten, som vi redan har verkställt. Byråkrati och krångel måste minskas, och den arbetsrättsliga lagstiftningen måste förenklas och moderniseras. Centerpartiet har som mål för politiken ett fördubblat antal kvinnliga företagare och ett fördubblat antal egenföretagare vid sidan av jordbruket. Skatteväxlingen bör omfatta 25 miljarder i högre miljöskatter och 25 miljarder i lägre skatt på jobben fram till år 2000. Hela Sverige måste leva och utvecklas. Landsbygdsriksdagen den gångna helgen samlade representanter för 3 500 olika lokala utvecklingsgrupper. Deras besked till denna kammare är inte begäran om särskilda bidrag eller särskilt stöd. Beskedet är i stället ett krav på ökade möjligheter att själva och tillsammans utveckla sina bygder. Detta förutsätter en trafikpolitik som inte sätter storskaliga motorvägar och broar i centrum, en satsning på de små och medelstora högskolorna, en fortsatt utveckling av IT-tekniken över hela landet. Jag vill särskilt nämna överenskommelsen om att satsa på ett marknät för digitala TV sändningar, som gör Sverige rundare även för datatrafiken. Det behövs vidare en jordbrukspolitik som utnyttjar EU:s miljöstöd och en bioenergisatsning som får bygderna att blomstra. Så hålls också landskapen öppna. Fru talman! Det vore naturligtvis den enklaste sak i världen att ställa sig vid sidan av och undandra sig ansvar, ropa högt och aldrig behöva kompromissa om ett endaste kommatecken. Det gemensamma ansvaret bjuder att partiegoism i stället läggs åt sidan när det är ett allvarligt läge för nationen. Vi är inte uppe med båda fötterna på fast mark ännu. Jag skulle vilja rikta en maning till dem som inte har denna inställning, som ser opposition som ett självändamål. De bör betänka att det finns mycket litet av regeringsmakt att dela på 1998 om vi inte klarar situationen under denna valperiod. Sveriges ekonomi behöver en fast kurs. Arbetslösheten måste pressas ned. En konstruktiv oppositionspolitik innebär kritik när det är befogat, men också att ta ansvar. Centerpartiet kommer att fullfölja det samarbete som vi inlett med den socialdemokratiska regeringen för snart ett år sedan, främst när det gäller ekonomisk politik, försvars och säkerhetspolitik. Så kan politiken stabiliseras genom en allt stabilare ekonomi. Så kan förutsättningarna för nya jobb förbättras och arbetslösheten bekämpas. De flesta ekonomiska kurvor pekar rätt, men man skall som bekant inte sälja skinnet innan björnen är skjuten.

Fru talman! Överallt stöter man på arbetslösheten. Jag har släktingar som är arbetslösa. Jag har goda vänner som är arbetslösa. När jag är på folkpartimöten träffar jag arbetslösa. När jag är ute och reser träffar jag arbetslösa. Jag kan inte minnas att vi någonsin varit i denna situation. Varje arbetslös har naturligtvis sin egen historia. En del klarar sig bra. Hos andra märks desperationen allt tydligare.

Detta är ett kollektivt vanvett som helt enkelt inte får fortsätta. Vi har sagt från Folkpartiet att vi måste vara beredda att göra allt för att hitta vägar bort från massarbetslösheten. Vi, politikerna, måste vara beredda att ompröva gamla sanningar och vända på varje sten i sökandet efter lösningar som kan ge resultat. Sanningen är att mycket av Sveriges problem beror på en oförmåga att förnya samhället. Många strukturer är skapade för det gamla samhället och hindrar oss nu i språnget till det nya. Paradoxalt nog är dessa strukturer ofta skapade för att ge trygghet, men nu blir de det största hotet mot tryggheten därför att de hindrar oss från att anpassa oss till nya förutsättningar och ny konkurrens. Ta detta med arbetsrätten, som redan har nämnts. Den formades en gång i tiden - och Folkpartiet var medverkande - efter stabila industriföretag och är följaktligen ganska dåligt anpassad till IT-samhällets snabbrörliga tjänsteföretag och till en arbetsmarknad där människor ofta byter jobb och anställningsformerna varierar. Eller ta företagsskatterna, som också har nämnts. Även de är i stor utsträckning konstruerade för varuproducerande företag med stora avskrivningsmöjligheter och investeringsfonder - och dessutom med stora ekonomiavdelningar som kan hantera blankettfloran från myndigheterna. Många av dagens småföretagare knäcks av regelraseriet och skattehöjningarna. Och nu har det senaste påfundet med momsinbetalningar varje månad kommit, som hotar att knäcka ännu fler. Eller ta skolan. Den nye statsministern och jag har ju ett visst förflutet i utbildningspolitiken, och Folkpartiet har förvisso också ett medansvar för hur dagens skola har utformats. Men är inte sanningen den att vi byggt en skola för löntagare? Hur mycket uppmuntrar vi egentligen blivande företagare? Är det inte dags att sätta starta eget på schemat om vi menar allvar med att morgondagens samhälle skall sprudla av entreprenöranda och nya idéer? Eller ta till sist den offentliga sektorn. Den byggdes ju en gång i tiden upp för myndighetsutövning. Det var domare och skattefogdar. I vår tid har den offentliga sektorn främst blivit en serviceorganisation för vård och utbildning. Men faktum är att den har behållit mycket av myndighetsutövningens kultur, utan valfrihet och utan konkurrens. Allt det här som jag nu har nämnt tror jag är sådant vi måste vara redo att förändra om vi skall få ett samhälle som är så flexibelt att det uppstår nya jobb i minst samma takt som gamla slås ut. Det är helt enkelt så att om vi skall kunna slå vakt om tryggheten måste vi lära oss att leva med förändringen. Det är därför Sverige måste förnyas. Jag är traditionalist när det gäller värden. Vi skall slå vakt om grundläggande värderingar om respekt för allas lika värde, om solidaritet och tolerans. Men jag är en övertygad förnyare när det gäller medlen att klara de här värdena. Även om vissa traditionalister vägrar inse det ligger nämligen tryggheten just i öppenheten för förändringar. När jag lyssnade till regeringsförklaringen i fredags satt jag därför särskilt och lyssnade efter signaler om förnyelse. Finns här någon antydan till nytänkande, någon trumpetstöt som manar till uppbrott? Det borde egentligen vara så. Socialdemokratins ledarskifte är ju också ett generationsskifte. Men jag hörde ingen sådan signal, inget konkret som skulle kunna tända hoppet hos en arbetslös. Vi är beredda att pröva allt. Är ni beredda att pröva någonting? Det här med att inrätta ett inrikesdepartement och att lösa företagens kapitalbehov med en ny pensionsfond - för mig är det mera 1950-tal än 2000-tal. Att samverka med Bondeförbundet är också 1950-tal. På den tiden var det grispremier och 1 öre mer för mjölken - nu är det mjölkkvoter och sänkt matmoms. Men det Sverige behöver är inte mer genomslag för särintressen. Vi behöver framtidstänkande, förmåga att skapa bra förutsättningar för entreprenörer och mod att reformera den offentliga sektorn. Under det halvår det har tagit för Socialdemokraterna att byta ledare har utsikterna för svensk ekonomi försämrats. Arbetslösheten är högre. Tillväxten är sämre. Statsfinanserna är sämre. Nyföretagandet har minskat. Det har varit förödande för Sverige att landet har saknat ledning under så lång tid. Hittills under mandatperioden har väljarflödena, om man får tro opinionsmätningarna, främst skett inom det vi kan kalla det rödgröna blocket, dvs. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Jag tror att vi framöver kommer att få se opinionsrörelser från Socialdemokraterna åt mitten. I takt med att människor ser att den nuvarande politiken misslyckas kommer de att vända sig till ett realistiskt alternativ som står för det de sökte hos Socialdemokraterna men inte fick, nämligen fler jobb och ett engagerat försvar av välfärden. Det vi nu ser inom socialdemokratin är traditionalisternas triumf. Perssonplanen var en eftergift åt traditionalisterna. Partikongressen körde över förnyarna. Regeringsdeklarationen i fredags innehöll inget nytänkande. Men, skriver en ledarskribent i Dagens Nyheter i morse, se på de nya ministrarna! De är ju förnyare. Då är det bara att påminna om att i politiken är det framför allt gärningarna som räknas. Vi har sett tidigare exempel. Bl.a. Kjell-Olof Feldt och Odd Engström har försökt förnya men fått ge upp därför att trycket blivit för stort. Både Mona Sahlin och Widar Andersson har redan råkat ut för att prominenta partivänner med avsky kallat dem för folkpartister - eller åtminstone deras åsikter för folkpartistiska. Det är dags för förnyarna inom socialdemokratin att inse att många av dem faktiskt hör hemma i Folkpartiet. Vi är aldrig avvisande till kompromisser för Sveriges bästa, och jag hoppas fortfarande att regeringen är öppen för konstruktiva diskussioner, t.ex. om en realistisk energipolitik. Men ju närmare nästa val vi kommer, desto viktigare kommer det att vara för oss att arbeta för ett sådant valresultat att det skapas förutsättningar för en liberal förnyelse av Sverige. Det kräver bl.a. att vi lyckas övertyga många som röstade socialdemokratiskt 1994 om att de egentligen hör hemma hos Folkpartiet. Med den inriktning regeringspolitiken fått genom Göran Perssons regeringsförklaring borde förutsättningarna för det vara goda.

Fru talman! När man lyssnar till Lars Leijonborg skulle man nästan kunna tro att det handlar om valrörelsen 1998, men vi har inte kommit dit ännu. Jag skall också ta tillfället i akt, precis som Olof Johansson, att hälsa den nya regeringen och de nya ministrarna välkomna. Jag hoppas att ni kommer att göra ett utomordentligt arbete i stor kreativitet för att skapa rättvisa i Sverige. Jag hoppas på samarbete i många viktiga frågor, framför allt när det gäller att få ned arbetslösheten och att stå upp för att vi skall ha en generell välfärd i det här landet och inte någon form av grundtrygghet och fattigvård och privata försäkringar för de redan rika. Jag hoppas att vi är överens om dessa arbetarrörelsens grundläggande värderingar. Jag tänkte göra en liten betraktelse över det nya persongalleriet, av ett visst skäl, som gör att jag är något oroad. Inspirationen fick jag av en bok som heter Under det rosa täcket. Jag tänkte att vi inte skulle ägna den här partiledardebatten åt att upprepa väl kända ståndpunkter, utan att vi i stället skulle se den som en frågestund för att lätta litet på regeringens täcke, eftersom vi inte fick så mycket konkret i regeringsdeklarationen. Och rosa är kanske den färg som man i dagsläget skall sätta på regeringen. Jag tycker också att det är intressant ur en feministisk synpunkt, eftersom den här boken handlar om det, att se på hur det ser ut med arbetsfördelningen i regeringen. Jag måste säga att jag är oroad. Vi har ju fått en statsminister som har varit finansminister, och jag är rädd för att han kommer att fortsätta att vara det. Vi har fått en finansminister som tidigare har sysslat med finanser på ett sätt som inger oro hos många i detta land. Han är en av arkitekterna bakom den skattereform som tog bort en stor del av rättvisan i vårt skattesystem, vilket i klartext medförde att de som hade höga inkomster fick sänkt skatt och att de som hade låga inkomster inte fick sänkt skatt men däremot höjda hyror och höjningar av en massa andra avgifter. Man tog bort progressiviteten och rättvisan. Detta kostade statskassan mellan 30 och 40 miljarder kronor i minskade intäkter. Utredningar har visat på detta, så det är ingenting som jag bara hittar på. Han skall nu fortsätta. Till sitt förfogande har han också Thomas Östros, som är känd som en stark ivrare för avreglering, bl.a. av arbetsmarknaden, för minskat ansvar för politiken, mer av beslutande åt den s.k. marknaden och arbetsmarknadens parter. Det oroar mig. Förutom den här trion är det också Leif Pagrotsky, som jag har lärt känna genom ett gott samarbete men som jag vet är Göran Persson mycket trogen i alla avgörande frågor. Detta innebär att vi har fyra s.k. vise män, och jag betvivlar deras vishet och klokhet när jag ser hur finanserna har bedrivits det senaste året och vilka effekter det har fått för oss kvinnor. Tror Göran Persson att den här manliga dominansen vad gäller finansen har någon som helst betydelse för möjligheterna till en bra jämställdhetspolitik? Jag ställer den frågan därför att jag naturligtvis inte tvivlar på att det har betydelse och därför att jag tror att det har en negativ betydelse. De kvinnliga statsråden är satta att spara. Han som skall ha hand om kommuner och landsting, som är kvinnornas arbetsmarknad, heter Jörgen Andersson. Han som skall skapa de nya jobben - det skall vara många nya kvinnliga företagare, sägs det - är också en man. Kvinnorna skall spara. Den som försvarar nationens gränser är en man. Vem försvarar välfärdens gränser? Det är i alla fall ingen man. Jag hoppas att det är en stark kvinna. Detta var vad jag ville säga om jämställdhetsfrågorna. Det är tre områden som jag skulle vilja diskutera med statsministern och försöka få litet mera besked om än vad vi kan utläsa av regeringsdeklarationen. Den första frågan gäller naturligtvis arbetslösheten. Inom ramen för möjliga lösningar för att få ned arbetslösheten, som jag ser det, måste vi tänka nytt och söka nytt, eftersom vi ser att den traditionella ekonomiska tillväxten, utmätt i BNP och siffror och procentsatser, inte ger jobb. Vi måste därför tänka oss nya lösningar. En fråga som jag då vill diskutera är just kommuner och landsting. Där menar jag att den socialdemokratiska kongressen har fattat vissa beslut. Det har åtminstone återgivits som beslut som går i den riktningen att man lättar litet på trycket för kommunerna, att kommunerna kanske skall kunna få växa litet grand i alla fall, åtminstone nästa år kanske, för att undvika uppsägningar. Det är bra. Men i konvergensplanen och i de långsiktiga ekonomiska planerna finns det ett minskat utrymme för kommuner och landsting, Göran Persson. Det står minus framför siffrorna. Också framför de siffror som är beräknade med tillväxt i landet i övrigt står det minus. Jag har papperen här: Privat konsumtion ökar, och offentlig konsumtion minskar, enligt huvudalternativet med 0,6 % och enligt högtillväxtalternativet med 0,4 %. Så ser det ut: Offentlig konsumtion minskar 1996, 1997 och 1998. Även om man nu skjuter på balanspunkten för kommunerna och förhindrar nya uppsägningar - det kan lösas genom avgångar, naturlig avgång osv. - saknas ändå jobben, Göran Persson. Det är 20 000, 30 000, 40 000 eller 50 000 jobb - vi vet inte hur många - som försvinner, i den gemensamma sektorn, ur vår gemensamma välfärd, ur vår vardagstrygghet, som vi kvinnor är helt beroende av. Det är vår arbetsmarknad, och vi behöver den som en fungerande verksamhet, för att vi skall kunna sköta våra andra jobb, t.ex. att stå här. Det är inte bara så att man förhindrar att människor blir uppsagda, utan man blockerar också nya, viktiga och riktiga jobb. De kommer inte tillbaka. Vi ser i AMS prognoser i dag att det som ökar är kvinnoarbetslösheten. Det här går inte ihop. Om man menar allvar med diskussionen om kommuner och landsting, dvs. att de skall få ett ökat utrymme, måste regeringen ta sig ur detta EMU-grepp, den ekonomiska och monetära unionen, med dess konvergensprogram och planer. Där hoppas jag på ett ihärdigt och bra samarbete, Olof Johansson, eftersom jag vet att vi är överens i den frågan. Sverige skall inte vara medlem i EMU. Här har vi ett jättebra samarbetsprojekt mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet, där vi tillsammans kan inspirera den socialdemokratiska regeringen till detta stordåd, att inse att hela idén med en ekonomisk och monetär union, en gemensam ekonomisk politik för hela Västeuropa, är fullständigt befängd. Det leder till att vi låser fast oss i massarbetslöshet. Den andra frågan är arbetstidsfrågan, som av någon för mig outgrundlig anledning inte nämns i regeringsdeklarationen. Det är mest vi kvinnor som har varit drivande i den frågan under de 20 år som den har diskuterats i Sverige, men nu börjar allt fler komma fram. Jag förstår inte varför regeringen inte tar upp detta som en viktig fråga. Jag förstår helt enkelt inte vad ni är rädda för. När ni ser länderna runt omkring som går in på den här linjen, när ni ser ansökningarna från kommunerna runt om i Sverige där man vill gå in offensivt och arbeta med arbetstidsförkortningen som ett instrument, för att förutom att uppnå alla andra välfärdsvinster som finns i detta också skapa nya jobb, så verkar ni helt kallsinniga till detta. Jag måste säga att jag inte begriper det. Förut var alternativet en sjätte semestervecka för LO-kollektivet, då karlarna skulle jaga älg m.m., men det är inte riktigt på den nivån längre. Vi måste lyfta oss och säga att detta är en central välfärdsfråga, som också har positiva effekter på arbetslösheten. Jag väntar med spänning på att nu få höra hur ni har tänkt omkring detta. Den tredje frågan som jag vill lyfta fram är miljöomställningen, som är en hjärtefråga för oss och som är en viktig fråga för Centerpartiet och för Miljöpartiet. Jag kan se att här finns ett samarbetsområde, där vi borde kunna vara kreativa. Det skall vara en miljöomställning som tar sikte på ett investeringsprogram för en hållbar utveckling, som tar sikte på att lösa allt från hur vi har det under diskbänken, med möjligheter att sortera våra sopor, till att bygga de nya energisystemen och transportsystemen, förändra konsumtionsmönster och produktionsmönster. Detta är ett samarbetsprojekt, där vi också skall involvera kommunerna. Detta kräver att vi klart säger att vi nu ställer om energisystemen. Jag hoppas att den mening i regeringsdeklarationen där det står att avvecklingen av kärnkraften bör inledas under mandatperioden, åtminstone med en första reaktor, snarast ändras så att bör byts ut mot skall. Jag skulle vilja fråga Göran Persson hur diskussionerna går i regeringen omkring den här frågan, framför allt hur ni diskuterar i frågan om gasledningar som en möjlig övergång i den här avvecklingsprocessen. Eftersom vi i Vänsterpartiet är oerhört kritiska till detta skulle jag vilja höra hur ni har resonerat. Jag förstår att ni inte har några färdiga program, men jag antar att ni i alla fall har tänkt på omställningsprocessen och att ni skulle kunna lätta litet på förlåten. Det är alltså ett samarbetsprojekt som jag kan se. Jag skall nöja mig med detta. Jag hoppas att jag får svar på de här frågorna. Jag skall också ta upp en sak som har gjort mig ledsen och som jag tycker är ett fattigdomsbevis för en socialdemokratisk regering, som säger sig vilja arbeta för internationell rättvisa och solidaritet. Det är att regeringen inte säger någonting om biståndet. Världen har krympt till att handla om världsdelen Europa. Världshaven har krympt till att handla om Jag vet, Göran Persson, att det faktum att man har låst fast biståndet, att man har frusit biståndet, kommer att innebära att i takt med en förmodad tillväxt ökar klyftan mellan enprocentsmålet och den verklighet som vi befinner oss i. Det är, enligt mitt sätt att se, ett fattigdomsbevis om vi i den heliga konvergensens namn skulle låta de fattigaste människorna i de fattigaste länderna i världen betala för vår materiella tillväxt. Det tycker jag vore en skam för en socialdemokratisk regering.

Fru talman! Ledamöter! Ni som sitter på läktaren, alla ni som lyssnar på radio eller ser på TV, orkar ni en stund till? Jag tycker att det börjar kännas som det alltid känns i de här debatterna. Det är samma argument. Jag skall börja med att hålla med Gudrun Schyman om en sak, nämligen att det är alldeles för många män som pysslar med ekonomi. Jag förstår att Gudrun Schyman gärna vill föra in Vänsterns ekonomiska talesman i den ekonomiska skara som styr regeringens ekonomi, nämligen Johan Lönnroth. I övrigt vill jag gratulera Göran Persson till att ha blivit president - förlåt, statsminister. Jag vill säga att jag väldigt mycket uppskattar Göran Perssons bildspråk. Det är mycket frodigt, mycket bra och mycket talande, tycker jag. I Aftonbladet för ett tag sedan uttryckte sig Göran Persson så här: EU är som en gammal förbränningsmotor. Den hackar och stånkar, men framåt kommer den. Jag tycker att det här är en bra liknelse över hela EU-projektet. Förbränningsmotorn - en 100 år gammal uppfinning. Det har inte hänt så mycket med den. Den går på bensin och olja, ändliga naturresurser, och släpper ut en mängd skit i avgasrören. Min vision om samhället och min vision om internationellt samarbete är större än något som kan liknas vid en gammal hundraårig förbränningsmotor. Min vision är snarare solceller. Jag tror att det är där Göran Persson och jag skiljer oss mest åt. Jag är nämligen rädd för att Göran Persson saknar visioner och är mer förankrad i gårdagen och det gamla industrisamhället än vad som är nyttigt för Sverige. Jag är livrädd för att Göran Persson när han talar om ett hållbart samhälle menar armerad betong, inte ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Det som verkar ligga i Göran Perssons pipeline nu är satsning på fossilgas, statsbidrag till Öresundsbro och Dennispaket, sämre villkor för handikappade och ökade klyftor i samhället. Jag hoppas att mina farhågor inte besannas. Kanske jag får svar i dag som säger att jag målar i svart när det gäller Göran Perssons eventuella visioner om samhället. Men vad menas med ett ekologiskt hållbart samhälle? Vilka svar har Göran Persson på frågorna om trafiken, om den biologiska mångfalden, om kemikaliseringen, om jordbruket, som efter Centerns och Socialdemokraternas uppgörelse släpper ut ännu mer kväve till haven än tidigare? Det blir en stor EU-debatt i morgon, så jag skall inte prata så mycket om EU. Men jag vill ändå ta upp "galna ko-sjukan" litet grand. Värre än "galna kosjukan" är nog EU:s galna regler som gör att vi i vårt land och i andra länder inte har rätten att kräva ursprungsmärkning på livsmedel. Detta är alldeles kopiöst, att man inte har den lagliga rätten att kräva ursprungsmärkning. Jag tycker att det är ytterligare ett skäl till att kräva en utträdesparagraf, så att svenska folket har en möjlighet att ta sig ur det här eländet. När det gäller EMU har Göran Persson dessutom sagt något mycket klokt: Medlemskap i EMU är mycket större än medlemskapet i EU. Det är en bra bild, för det är precis så det är. Medlemskap i EMU är större än medlemskap i EU. Det borde föranleda Göran Persson, som tyckte att det var okej med en folkomröstning om EU, att acceptera en folkomröstning om EMU. Vi är faktiskt överens om, som vingåkersbor vi båda är, att EMU är större än EU. Jag skulle vilja ta upp fem stycken aktuella frågor, som på många sätt innebär ett nytänkande och något av en grön revolution. Jag skall börja med att prata om fastighetsskatten. Jag menar att fastighetsskatten slår blint. Den läggs på fiktiva värden, fördyrar boendet och inskränker människors möjlighet att leva ett liv i frihet. Dessutom får den som satsar på energihushållning med energiglas i fönstren, miljövänlig uppvärmning osv. en högre fastighetsskatt. Är det verkligen vägen till ett hållbart samhälle, att låta dem som gör miljöinvesteringar få betala straffskatt? Är det det som är ett hållbart samhälle? Är det det som är vägen till ett hållbart samhälle? Måste inte Göran Persson liksom hela miljörörelsen inse att vi måste göra om fastighetsskatten? Jag skulle dessutom vilja se en avveckling av fastighetsskatten för normala hushåll, kanske som en del av en skatteväxling. När energi och miljöskatterna ökar vill vi att arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna skall sjunka. Men kanske det också är dags att lägga in fastighetsskatten, för den slår blint. Det är inte rimligt att boendet skall beskattas på det sättet. Fråga två handlar också om boendet. Den handlar om demokrati och delaktighet. Det finns många bostadsområden i dag som inte är speciellt bra. Människor känner inte någon delaktighet, förstörelsen är stor och anonymiteten är ett mycket stort problem. På en del ställen, bl.a. i Malmö, har man försökt att öka delaktigheten och brukarinflytandet. Men svensk lagstiftning, uppbackad av mycket konservativa fackliga intressen, medför att de som tar ansvar genom att städa, hålla snyggt, byta lampor som går sönder, m.m. åläggs en straffskatt om hyran sänks som tack för hjälpen. Lagstiftningen måste ändras så att delaktighet och medverkan stimuleras och inte straffbeläggs på ett gammal traditionellt vänstervis. Vi har samma problem inom t.ex. barnomsorgen. Den förälder som går in i barnomsorgen och gör ett handtag borde kunna få sänkt avgift utan att straffbeskattas för förmånen. Vi måste släppa de här gamla trötta vänsterdogmerna och öppna för verklig delaktighet i samhället. En egen insats inom barnomsorgen eller inom bostadsområdet måste kunna leda till lägre avgifter och lägre hyra. Vad är det för fel på delaktighet, Göran Persson? Är Göran Persson villig att se över lagstiftningen så att vi öppnar för ett mer demokratiskt och delaktigt samhälle? Den tredje stora frågan handlar om att dela på jobben. Det finns nämligen inget annat sätt att komma till rätta med arbetslösheten. Vi kan skatteväxla. Det ger mer jobb. Vi kan satsa på gröna jobb. Det ger fler arbetstillfällen. Det är riktigt. Men vi måste också inse att arbetstiden måste anpassas till verkligheten. Verkligheten säger oss att den inte kan vara 40 timmar längre. Jag är mycket ledsen över att detta inte fanns med i regeringsförklaringen som ett viktigt mål, att faktiskt börja sänka arbetstiden ned mot åtminstone 40-timmarsveckan är ingen naturlag. Vi har hört Anna Hedborg säga: Sänker vi arbetstiden delar vi på arbetslösheten. Det innebär att Anna Hedborg, som visserligen inte är minister nu längre, menade att 40 timmarsveckan är en naturlag. Det är effekten av det hon säger. Men den är ingen naturlag. Vi har hört Anne Wibble, tror jag det var, och även moderaterna här i kammaren säga: Sänker vi arbetstiden till 30 timmar är det planekonomi. Som om 40-timmarsvecka var marknadsekonomi och 30 timmarsvecka var planekonomi. Vi måste sänka arbetstiden, vi måste dela på jobben. Det kanske är den viktigaste reformen som Göran Persson borde kunna sjösätta den här mandatperioden. Det är den viktigaste reformen för att skapa jobb, ökad jämlikhet och ökad livskvalitet för de många människorna. Den fjärde punkten som jag vill ta upp gäller något som inte heller berörs så mycket i regeringsförklaringen och som jag saknar. Det är energifrågan. Det står att Göran Persson anser att en kärnreaktor bör avvecklas den här mandatperioden. Bör - det har vi hört tidigare. Vi har till och med hört en tidigare socialdemokratisk miljöminister, vars namn jag inte har rätt att nämna, lova som ett oåterkalleligt beslut att kärnkraften skulle börja avvecklas i mitten av 90 talet. Då var det oåterkalleligt. Nu står det bör. Jag menar att det vore bra om vi i dag kunde få Göran Persson att säga att en kärnreaktor skall avvecklas den här mandatperioden. Man kan hänvisa till Ingvar Carlsson som tidigare har sagt att kärnkraften inte hör hemma i ett civiliserat samhälle. Jag antar att Göran Persson vill vara statsminister i ett civiliserat samhälle. Miljöpartiet har i några uppgörelser lyckats förhandla fram en del pengar till alternativ energi - soloch vindkraft. Jag tycker att regeringens förståelse för de frågorna har varit ganska bra. Nu är pengarna för vindkraften slut. Det står människor i kö som vill sätta upp nya vindkraftverk. Det finns ett enormt intresse, men pengarna är slut. Innebär det Göran Persson sade både på s-kongressen och i regeringsförklaringen om ett hållbart samhälle att det i tillväxtpropositionen blir mer pengar för vindkraften så att alla de människor som nu vill satsa har chansen? Eller är det bara fossilgas från Norge som gäller i något sorts nordiskt samarbete för ökad fossilanvändning i energisystemen? Jag tror att det vore väldigt bra och att många skulle bli mycket glada om vi fick svar på det. Får vindkraften de pengar som den nu behöver? Jag är orolig för både Centerpartiets och Socialdemokraternas linje när det gäller fossilgas, eller naturgas, som det litet felaktigt kallas. Investerar vi ett antal miljarder i fossilgasanläggningar, i kulvertar eller i kraftverk på Västkusten, som den f.d. energiministern mer eller mindre sagt att den gamla regeringen ville ha, innebär det att vi tvingas leva med ett nytt fossilt bränsle i många herrans år. Det vore ett gigantiskt misstag och har ingenting med en uthållig utveckling att göra, inte ett dyft. I stället måste vi satsa på biobränslen. Det är de inhemska bränslena som ger jobb i Sverige. Det finns utrymme för biobränslen, och det är ekonomi i dem. Då får vi inte låsa upp resurser i något så "fossilt" som naturgas. Det är en orimlighet. Bygger vi ut 27 TWh biobränslen ger det i varje fall 14 000 jobb i Sverige. Satsar vi motsvarande på fossilgas ger det ett antal hundra jobb. Biobränslen är arbetskraftsintensivt, och naturgas är kapitalintensivt. Vi behöver jobb i Sverige och bättre miljö, och då är biobränsle det vi bör satsa på. Den femte frågan jag vill ta upp - och jag förstår att en del fackföreningar ryser när man nämner den - är arbetsbyte. Jag tror inte att vi kommer till rätta med arbetslösheten speciellt fort. Därför bör vi titta på vad andra länder har hittat på för att få in människor som är arbetslösa på arbetsmarknaden. I Danmark och Finland har man fattat beslut om att införa arbetsbyte. Det innebär att om en människa tar ledigt ett år, och det skapar jobb för någon som är arbetslös, får den människan som tar ledigt a-kassa eller något under akasseersättning. Detta tjänar staten på. Den som får jobb tjänar på det, och den som får ledigt ett år tjänar på det. Det enda som kan stoppa det är rigida fackföreningar eller Jantelagen. Vi måste självfallet satsa på det här. Det är något som ökar livskvaliteten både för dem som får jobbet och för dem som får ledigt. De som får ledigt kan göra precis som de vill. De kan vara hemma och sköta barn, åka jorden runt, studera, måla eller vad som helst, och alla tjänar på det. Varför har då den socialdemokratiska regeringen hittills sagt nej till detta förslag när man har sagt ja i både Danmark och Innan jag mer regelrätt övergår till att tala om regeringsförklaringen vill jag litet grand kommentera det Lars Tobisson sade. Det kan jag kommentera på följande sätt: I de blindas rike är den enögde kung. Just nu är Tobisson kung hos Moderaterna. Men problemet för Sverige är inte att Moderaterna och Socialdemokraterna har haft olika uppfattningar. Det stora problemet i Sverige är att Moderaterna och Socialdemokraterna har samma uppfattning i en rad viktiga och avgörande frågor, som t.ex. den svenska kronans knytning till ecu:n, något som har kostat svenska folket massarbetslöshet, stopp för investeringar och räntor på 500 %. Detta var den stora kollapsen för svensk ekonomi. Där är Moderaterna och Socialdemokraterna fullständigt överrens. Men ingenting är så bra i politiken som ett kort minne, eller hur, Lars Fru talman! Jag har tagit upp fem konkreta frågor som berör miljö, arbete och demokrati. Jag skall nu försöka titta litet närmare på regeringsförklaringen. Jag tycker att regeringsförklaringen är ganska tunn. Ibland är den fylld med litet floskler, något som gör mig rädd. Göran Persson bjuder in hela svenska folket att komma till rätta med arbetslösheten. Det låter ju bra, ungefär som om det vore en fest. Vad menas egentligen? Det låter mer som om det var ett citat ur en fars med Peter Sellers. Många både svenska medborgare och invandrare är redan inbjudna till den festen. De har fått del av festen. Det enda som bjöds på den festen var just arbetslöshet. Därför måste man göra någonting konkret för att komma till rätta med detta. Då gäller det att dela på jobben, skatteväxla, satsa på gröna jobb och satsa på arbetsbyte enligt den danska modellen. Det finns egentligen inte något så meningslöst som när någonting utförs på ett kompetent sätt och det inte borde utföras. Jag menar att Göran Persson i allra högsta grad är en mycket kompetent politiker. Jag tycker också att det finns en vilja att komma till rätta med statens finanser som är alldeles utmärkt. Miljöpartiet har också ställt upp på en hel del saker, och vi kan naturligtvis även fortsätta med det. Vi ser ytterligare möjligheter att spara när det gäller t.ex. militären och väganslaget. Frågan är hur man skall spara. Jag menar att Göran Persson med nästan kirurgisk precision har slagit hårdast mot dem som har det svårast i samhället. Det är redan nu svårt för dem som lever i ekonomisk och social stress. Ändå har Göran Persson försämrat för dem och kommer förmodligen ytterligare att försämra för stora grupper, t.ex. handikappade, där det nu kommer en proposition från regeringen. Att öka klyftorna i samhället är inte bra. Det leder till ökade konflikter. Ökade konflikter är grogrund för våld, rasism och framväxten av ett samhälle med allt fler rädda människor. Ett samhälle med rädda människor är ett dåligt samhälle. De orden är hämtade ur Göran Perssons regeringsförklaring, och jag delar den uppfattningen. Men tyvärr leder den ekonomiska politik som förs och de ökade klyftor som regeringen faktiskt har drivit fram till fler rädda människor och är grogrund för både rasism och våld. Därför måste vi spara på ett sådant sätt att klyftorna inte ökar. Det finns mycket goda förslag till hur man skulle kunna göra detta, t.ex. genom att införa ett brutet tak i socialförsäkringssystemen eller att i stället för att skära i barnbidraget i stället höja det till 1 000 kr och dessutom beskatta det. Staten hade tjänat lika mycket pengar. De som hade behövt pengarna hade också fått dem, medan vi med höga inkomster - Göran Persson, jag och andra - hade fått litet mindre. Miljöpartiet de gröna lovar inte guld och gröna skogar. Vi lovar gröna skogar och ett människovärdigt samhälle. Det är ett stort löfte i en tid när människor kallas marknader och girighet ofta kallas etik. Men Miljöpartiet tar människors längtan på allvar. Vi är som miljöpartister delar av denna längtan efter det nya samhället. Längtan är i dag någonting annat än när Socialdemokraterna, Kommunisterna, Högern och de andra gamla partierna bildades. I dag längtar människor efter det som är bättre snarare än efter det som är mer. Det handlar om bra miljö, färre allergier, livskvalitet, sänkt arbetstid, delaktighet, spännande liv, vänskap och kärlek. Det är de nya målen. Mot det står de gamla målen med mer prylar, större bilar, mer utrullad betong och socialt klättrande. Jag har mött unga företagare, inte minst invandrare, som inte ser som något självändamål att företaget de äger skall växa. De ser det som viktigt att de själva, deras familjer och de anställda skall leva i en social samhörighet och med en lokal förankring. Det här är hopp för framtiden. Det är nytänkande: bättre, men inte mer. Kvalitet i stället för kvantitet. Fru talman! Det behövs nytänkande inför framtiden. De gröna värderingarna är framtiden.

Fru talman! Vi hade kanske inte väntat oss så mycket annat. Jag har suttit här och funderat på hur man skulle formulera sina inledningsord. Om jag skulle säga gratulerar är det säkert någon ute i bygderna som undrar om jag ställer upp på politiken. Om jag säger lycka till är det säkert också någon som tolkar in något i det. Då kom jag att tänka på norrmännen som säger: Ha det! Det är alltid intressant att lyssna till hur kollegerna planerar uppläggningen av sina anföranden. Olof Johansson klämde i med det gamla Hedlundska talesättet att man inte skall sälja skinnet förrän björnen är skjuten. Vi uppfattar ju allihop att Olof Johansson fridlyser björnen. Olof Johansson accepterar i stort sett allt vad björnen kommer att hitta på utan att ha någon aning om det i förväg. Det är ju bra att regeringsförklaringen är som den är. När jag hörde Olof Johanssons första inledande statsmannamässiga meningar kom jag osökt att tänka på en alldeles speciell idrottsgren, nämligen curling. Jag såg framför mig Olof Johansson och Per-Ola Eriksson sopa isen så att det bara visslade om det för att den socialdemokratiska trissan skulle glida så behagfullt och mjukt som tänkas kunde. Sedan var det också intressant att höra den gode Lars Leijonborg invitera Carl Tham. Jag ser att han redan har lämnat salen - så vem vet? Man får väl citera en annan känd folkpartist och säga: Lycka till! Så hette det ju en gång i världen. Nu är det nog så att det inte är här i kammaren man värvar proselyter. Annars har jag hört att det finns en mängd smålänningar på läktaren. Det borde båda gott, i synnerhet om man betänker att inför vår Herre är vi alla smålänningar. Nu har jag också ett träigt anförande som jag måste försöka hålla, därmed inte sagt att de andras anföranden var träiga. Min tid är också begränsad. Regeringen har nämligen 40 plus 25 minuter här i dag, tror jag. Fru talman! Göran Persson vill halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Det är bra, men det räcker inte med att vilja. Med gamla uttjänta arbetsmarknadsåtgärder kommer man heller inte långt. Det har ju den socialdemokratiska regeringen hittills klart dokumenterat. För att halvera den öppna arbetslösheten på fyra år krävs att vi alla vågar ifrågasätta de strukturer som fått svensk arbetsmarknad att gå i stå. Det gäller de strukturer som skrämmer småföretagare från att nyanställa, som signalerar att det är bättre att leva på a-kassa än att studera vidare och som förhindrar ungdomar och invandrare att över huvud taget komma i närheten av ett vitt jobb. Vi kristdemokrater är beredda att pröva och ompröva alla möjligheter att minska arbetslösheten. Man frågar sig om Göran Perssons parti är det. Det håller inte att säga att de små och medelstora företagen skall stärkas samtidigt som man kräver att de betalar in moms på varor och tjänster som de ännu inte har fått några pengar för. Det håller inte att uppmana företagare att nyanställa utan att modernisera arbetsrättslagstiftningen. Det håller inte att uppmuntra folk att starta eget och sedan dränka dem i ett hav av byråkrati, skatter och avgifter. Socialdemokraterna kommer säkert att inse att det är så här. Jag gissar att ledningen för partiet redan har gjort det, men man vågar tydligen inte bryta med partiets traditionalister. Det sätt som socialdemokraterna har behandlat tjänstesektorn på ger kanske en fingervisning. Första halvan av 90-talet ägnar socialdemokraterna åt att håna och bespotta alla som vill göra den svarta arbetskraften i hemmen vit. När vi kristdemokrater föreslår en särskild ungdomsskattsedel som tillåter unga människor att bli sina egna entreprenörer och att t.ex. städa, tvätta bilar och sköta trädgårdar till lägre skatter och avgifter heter det att vi vill ha pigsamhället tillbaka. Nu, år 1996, har socialdemokrater kommit på att det kunde ju vara en idé att låta inte bara ungdomar utan även invandrare utföra skattesubventionerade tjänster i hemmen. Pigförslag? Fru talman! Den som satt som främsta mål att halvera arbetslösheten till år 2000 måste ta till vara alla idéer för att kunna signalera att målet gäller. Vi kristdemokrater vill förstås lägga tyngdpunkten i satsningarna på de arbetstillfällen som tillhör framtiden. Det handlar om informationssamhället, IT. Det handlar om den gröna sektorn och om att satsa på miljöjobben och energisektorn. Det handlar naturligtvis också om tjänstesektorn. Den danska hjemmeservice-modellen skulle mycket väl kunna tillämpas också i Sverige. Vi vill införa en mer flexibel arbetsmarknad, både vad gäller arbetstider och arbetsrätt. Vi tycker att det är dags att införa ett lärlingssystem för att få ned ungdomsarbetslösheten och få ett positivare företagsklimat. Den som tror att Sverige åter skulle kunna bli en ledande nation bland OECD-länderna genom svältkurer har fel. Det fordras besparingar, men det fordras också i högsta grad att alla tillgängliga motorer som kan medverka till att den ekonomiska tillväxten dras i gång får bränsle och syretillförsel. Det behövs ett program över blockgränsen, och även över departementsgränserna. Det behövs ett gemensamt och konkret program för nya jobb. Kanske är den nya arbetsmarknadsministern klok nog att hörsamma kristdemokraternas idé om rundabordssamtal. Fru talman! Det är bra och nödvändigt att Göran Persson uppehåller sig så mycket vid arbetslösheten i regeringsförklaringen. Däremot är det helt ofattbart att han så totalt nonchalerar familjens roll för välfärden. Inte på ett enda ställe nämner Göran Persson familjen - inte på ett enda ställe - trots att familjernas väl och ve är Sveriges väl och ve. Utan fungerande hem, utan föräldrar som orkar och hinner ge sina barn tid och kärlek bygger vi aldrig det goda samhället. Jag vill citera den brittiske labourledaren Tony Blair som tar varje tillfälle att understryka familjernas betydelse. Han säger: "En nation som vill vara ett starkt land kan inte vara moraliskt neutralt till familjen. Familjen är basen för varje anständigt samhälle. Vi borde på varje politiskt område undersöka effekterna för familjen, för att ta reda på hur den kan stärkas och hållas samman." När får vi höra något liknande från de svenska socialdemokraterna? Lär av Blair, Göran Persson! Vi politiker har inte särskilt många instrument att tränga tillbaka våldet med. Fler poliser? Det skapar knappast ett mjukare samhälle. Hårdare straff? Ingen blir en bättre människa av att fyllas med hat och hämndlystnad. Vi kristdemokrater menar att det absolut bästa medlet att komma till rätta med rädsla och våld är en god familjepolitik. Det är inget som vi kristdemokrater hittat på. Det är ju empiriskt belagt. Självaste FN slår fast just detta. Föräldrar är den största brottsförebyggande resursen. Trygga barn blir oftast trygga vuxna. Den som får mycket kärlek orkar oftast också ge mycket kärlek. Fru talman! Det är synd att socialdemokraterna inte unnar svenska småbarnsföräldrar de både ekonomiskt och mänskligt positiva effekterna av vårdnadsbidraget. 2 000 kr i månaden är ingen föraktlig summa för den som lever på marginalen. Många arbetslösa ensamstående mammor - faktiskt 60 000 enligt Socialdepartementets utredning - har anledning att beklaga socialdemokraternas ideologiska skygglappar i den här frågan. För mig och för oss kristdemokrater är det en oerhört betydelsefull sats att få sätta man skall inte behöva söka socialbidrag för att man har barn. Som kristdemokrater kommer vi oförtrutet att arbeta vidare för att stödja föräldrarna i deras viktiga roll, både genom att bilda opinion och genom att utforma en familjepolitik som ger föräldrarna mänskligt stöd och valmöjlighet när det gäller barnomsorgen. Alla har inte samma behov, och alla vill inte göra likadant. Därför behövs ett bidragssystem som föräldrarna kan använda på det sätt de själva tycker är bäst. Detta måste naturligtvis kompletteras med offentlig och privat barnomsorg av yppersta kvalitet. Jag minns hur finansminister Persson jagade oss kristdemokrater under valrörelsen 1994 och försökte inbilla folk att vårdnadsbidraget var ett kostnadskrävande elände. Ute i kommunerna ökar nu socialbidragen med 40, 50, 60 %. Den som inte tror att vårdnadsbidraget skulle ha varit dämpande har förlorat sig i principer som utestänger verkligheten. Fru talman! Nyligen redovisade Ungdomsbarometern att unga människor har utomordentligt lågt förtroende för oss politiker. Sådana uppgifter måste förstås tas på största allvar. Vår demokrati fordrar respekt för politiken, och det är vi politiker som har ansvaret för att den respekten inte devalveras genom mygel, orimliga fallskärmar och allsköns slingrande. Jag tycker att allt skall göras för att så många ungdomar som möjligt skall engagera sig och komma in i beslutande församlingar. Säkert är det också så att unga människor skapar större förståelse och intresse för politik än vad vi något äldre klarar av. Men för allt i världen - glöm inte människorna som har den största livserfarenheten! Ibland får man en känsla av att våra äldre inte värdesätts tillräckligt i våra dagar. Deras klokskap får ofta väga alldeles för lätt i politiska sammanhang. Jag tror att många som har arbetslivet bakom sig behöver få känna större uppskattning. Våra äldre har all rätt att få uppleva att de inte hamnat vid sidan om, utan att deras visdom tas till vara. Vi bör litet till mans fundera över vad vi ger för signaler och hur vi värdesätter våra gamla och deras erfarenheter. Det smyger sig så lätt på oss en tendens att sätta människovärdet efter ålder och utseende och efter vad man kan prestera. Måtte vi med kraft mota tillbaka en sådan utveckling. Många pensionärer har i dag svårt att få pengarna att räcka till. Oron för en oväntad utgift förmörkar tillvaron för allt fler. Så skall det inte behöva vara. Vi kristdemokrater tycker det är fel att pensionerna urholkas. Pensionärer kan som bekant inte strejka, men de skall för den skull behandlas rättvist. Fru talman! Under senare år har vård och omsorg inom landsting och primärkommuner utsatts för stora besparingar. Det vore självfallet fel att påstå att vårdsektorerna, som slukar ofantliga summor och som sysselsätter många, inte skulle kunna rationalisera. Men nog finns det en gräns för rationaliserandet om man vill bevara kvaliteten för patienter och personal. Den gränsen är exempelvis nådd när besparingarna går ut över patienten, när en cancersjuk tvingas vänta på operation, när operationsköerna bara växer och när begreppet "klinikfärdig" leder till dragkamp mellan primärkommun och landsting så att patienten kommer i kläm. Fru talman! Åsikterna om energipolitiken duggar tätt. Vi känner till uppgörelsen i energikommissionen, och man kan nu bara ana hur positioneringen kommer att bli i vår. Jag tar hellre på mig kritik och beska kommentarer för att ha ändrat uppfattning i kärnkraftsfrågan än att jag ser svensk basindustri förtvina och arbetslösheten öka ytterligare. Det finns säkert de som varnar för koldioxidutsläpp bara för att slippa ifrågasätta kärnkraften. För oss kristdemokrater handlar det emellertid om att rädda framtiden åt barnen, och då kan vi inte fördärva deras livsbetingelser. Fru talman! Vi måste börja bry oss om avfallsproblemen - det är sant. Men vi måste också bry oss om avfallsproblemen uppe i lufthavet. Vi kan inte fortsätta att använda luften som avfallstipp och vindarna som transportörer. EU:s regeringskonferens måste koncentrera sig på miljöpolitiken. Det handlar om EU:s framtida trovärdighet. Ett av de starkaste skälen för att Sverige skulle söka medlemskap i EU var att det krävs en gemensam miljöpolitik för Europa. Vindar och vattenströmmar bryr sig inte om nationsgränser. En aldrig så radikal miljöpolitik i ett land kan omintetgöras av brist på bestämmelser och lagstiftning i ett annat land. Detta kan vi säkert vara överens om allihop. Nu krävs det emellertid att medborgare i Europa får uppleva att ministerråd och kommission ser till så att de utlovade miljöbesluten kommer till stånd. Det handlar om att värna våra barns framtid. Jag biter hellre i det sura äpplet i dag, och tillstår att svensk energi och miljöpolitik varit minst sagt försumlig, än att i morgon behöva uppleva hur föräldrar måste hålla sina barn inne från solljuset och borta från badstränder för att skona dem från cancerrisken. Jag tror att det enbart främjar europeiskt främlingskap och ointresse om vi koncentrerar oss på EMU innan vi sett de miljöpolitiska frukterna av EU. Göran Persson talar i regeringsförklaringen om livslångt lärande. Utmärkt! Det är ju alldeles självklart att vi inte kan indela livet i en skolperiod, som följs av förvärvsarbete, som följs av pension. Det är också intressant att lägga märke till att regeringen nu visar större intresse för föräldrainflytande. Men hur kan regeringen då i praktiken nonchalera föräldrarätten? Friskolorna skulle regeringen helst vilja spola över bord - det är uppenbart. Men glöm inte, Göran Persson, att Sverige inkorporerat Europarådskonventionen om föräldrarätt i svensk lagstiftning. Ni kan gärna inte orda om att integrera skola, förskola och skolbarnomsorg, som det står i regeringsförklaringen, om ni samtidigt förtrampar föräldrarätten - föräldrars rätt att välja både barnomsorg och skola. Jag har tidigare talat om familjen som den starka motkraften mot våld och otrygghet. Det är givet att skolan också skall vara delaktig i detta angelägna arbete. Just därför har vi kristdemokrater så uthålligt ivrat för att skolan skall få en uttalat etisk förankring. Man lär ju som bekant inte för skolan, utan för livet. Göran Persson har på sistone använt en gammal känd kristdemokratisk slogan: Människovärdet är alltid större än marknadsvärdet. Det ser vi som någonting mycket positivt. Men det förpliktigar. Om Göran Persson menar någonting med detta - och det vill vi naturligtvis tro - bör han här i dag deklarera att han inte ämnar dra ned eller försämra handikappreformen. Det är när vi ställer oss på de svagastes sida vi verkligen visar vad vi menar med talet om att alla har ett och samma värde. Fru talman! En av rubrikerna i regeringsförklaringen är: "Fred, demokrati och social rättvisa skall säkras i hela världen." Det är onekligen ett storslaget mål. Men den som inbillar sig att vägen dit blir kortare om man skär ned de biståndssatsningar som krävs för att främja målet sysslar enbart med politisk retorik. Internationell solidaritet kräver mer än ord, och skall vi gå en tryggare morgondag till mötes fordras det större och inte mindre - som regeringen Persson tycks tro - konkreta insatser för våra fattigaste medmänniskor. Fru talman! Vi tror att det skulle vara mentalt hälsosamt och berikande för svenska folket att få bry sig om dem som har det svårast. Det skulle dessutom ge vårt eget nationella debatterande ett rimligare perspektiv.

Fru talman! Alf Svensson sade att han villig att ta de beska kommentarerna efter sitt anförande. Jag tror inte att han behöver vara så orolig - han lyckades inta i stort sett alla populära ståndpunkter: högre bistånd, mer av kommunala anställningar, högre pensioner, vårdnadsbidrag, allt. Alf Svensson fortsätter att sjunga med änglarna. Egentligen, fru talman, är väl den här partiledardebatten trist nog ett uttryck för det som försatte Sverige i de djupa bekymmer som vi nu håller på att ta oss ur. Ni som följt denna debatt har kunnat notera att vad som har sagts från denna talarstol har varit en lång provkarta på lägre skatter och mer av bidrag och förmåner. Allt det där kan sägas. Försöker man att göra det - och vi hade för några år sedan en regering i Sverige som försökte sig på det - slutar det med ett elände. Det eländet försöker vi nu ta oss ur. Jag tänker inte i den här debatten eller i något annat sammanhang medverka till att Sverige återigen tappar den kraft som vi nu håller på att återvinna genom att de offentliga finanserna saneras. Sverige är ett fint och på många sätt ett rikt land, med välutbildade människor. Det är jämställt och jämlikt, det har industrier vid internationell frontlinje, en god miljö och en öppenhet gentemot omvärlden. Vi har många starka sidor i det svenska samhället. Vi är rika, men vi är inte så rika att vi kan missköta våra offentliga finanser eller missköta vår ekonomi. Då äventyras grunden för välfärdssamhället. Då sviker vi de svaga, då överger vi det som är fint i Sverige, nämligen att i vårt land har alla haft och skall ha en plats, inte bara de starka. Alla skall ha plats i Sverige. När vi har formulerat regeringsförklaringen har vi haft den utgångspunkten att vi står i ett skede där inget parti ensamt skall göra anspråk på att sitta inne med alla lösningar. Vi har formulerat det så att det behövs mer av samarbete och mindre av konfrontation i Sverige. Vi sträcker ut en hand från socialdemokratins sida till alla dem som vill medverka i ett samarbete om att pressa tillbaka arbetslösheten, om hur vi skall ställa om vårt energisystem, om hur vi långsiktigt skall säkra den generella välfärden och om hur vi skall bygga ett ekologiskt uthålligt Sverige. Alla som följer debatten vet att de här stora uppgifterna inte har några på förhand givna svar. Successivt dyker nya problem upp, successivt infinner sig sådant som skall lösas. Då måste vi vara beredda att samarbeta, att ta ansvar inte bara för det egna partiet, inte bara för den egna regeringen utan för Sverige, vårt fina land. Det är vår gemensamma uppgift i denna kammare, och med det mandatet har vi alla kommit till Stockholm. Det är till det samarbetet som vi socialdemokrater bjuder. Ingen kommer i den dialogen att mötas av att vi inte vill pröva era förslag och uppslag på ett konstruktivt sätt - tvärtom. Alla goda förslag skall beaktas. Samarbetet kommer att handla om arbetslösheten. Vi vet att det går att pressa tillbaka arbetslösheten. Allt fler som bedömer det mål som regeringen har lagt fast säger också att det är realistiskt. Det blir svårt att nå, ja, men det är realistiskt. Det går om vi anstränger oss. Det går om vi vågar att göra det oväntade. Det går om alla mobiliseras. För regeringens del är det fyra saker som är viktiga i det arbetet. Den första är en satsning på utbildning och kompetensutveckling. Sverige skall i en internationell ekonomi utföra de svåra uppgifterna, dem som vi kan få bra ersättning för i ett utbyte av varor och tjänster i en avreglerad världsekonomi. Vår målsättning är också att Sverige skall ha en befolkning och en arbetskraft som är mer kompetent än något annat lands. Det ger inte bara förutsättningar för att få ned arbetslösheten. Det ger också stor personlig frihet, bildning och sammanhållning i ett samhälle som skall öppnas och har öppnats mot omvärlden. Den andra punkten är att alla de som vill satsa och ta initiativ, som vill ta den risk som företagande representerar, skall mötas av stabila regler och långsiktiga möjligheter att bestämma och bedöma villkoren. Det är omöjligt att ställa ut sådana löften, om man inte har ordning i de offentliga finanserna. Den som har drivit företag vet att ränteutveckling och efterfrågan, allt sådant som faktiskt avgör företagets framgång eller motgång, är beroende av den allmänna samhällsekonomins utveckling. Har vi en regering som är för svag för att hålla tillbaka inflationen, för att få ned räntan och för att säga nej till alla de populära utgiftskrav som reses, underminerar vi också förutsättningarna för egenföretagarna. Den tredje punkten är att se till att arbetsmarknadens parter tar sitt ansvar för lönebildningen. Vi kan inte i Sverige ha en löneutveckling som avviker från den i det övriga Europa. Då slår vi ut jobb i Sverige och minskar vår konkurrenskraft. Den fjärde punkten gäller det nya stora samarbetsområdet. Vi socialdemokrater är övertygade om att i omställningen till ett ekologiskt hållbart Sverige ligger nya möjligheter till arbete och nya utmaningar för de många människorna. Den rymmer ny produktionsteknik och ett nytt sätt att hantera råvaror, kretslopp som skall slutas, nya transportlösningar och en ny energiförsörjning - nytt, nytt, nytt! Där det nya finns och växer kommer också arbetstillfällen och välstånd. I de utmaningar som miljöpolitiken representerar ligger också det nya Sveriges möjligheter att möta arbetslöshetens förbannelse. Det är när vi bjuder in till detta samarbete viktigt att vi aldrig sviktar i vården av den statsfinansiella saneringen. Man kan naturligtvis, som någon har gjort från denna talarstol, raljera över att en statsminister har bakgrund som finansminister. Man kan raljera över att det är en man som sköter statsfinanserna och tro sig göra ett politiskt nummer av detta. Det är naturligtvis en synpunkt som gränsar till enfald. Om könet hade varit avgörande för hur statsfinanserna skötts, kan vi ju säga att vi har facit i handen. Vi kan konstatera att vi bara för något år sedan hade en kvinna som ansvarig för statsfinanserna. Det var ingen framgång för jämställdheten, Gudrun Schyman. En sak vill jag göra klart för socialdemokratins räkning: Vi står för verksamheten i kommuner och landsting. Vi har byggt upp den. Vi har varit stolta över att alla människor märkta av hårt arbete och slit har fått en bra omvårdnad under sin ålderdom. Vi har varit stolta över att alla har fått samma tillgång till vård, oavsett plånbokens tjocklek. Det är vårt reformbygge. Men vi har hela tiden insett att vi inte kan betala detta med lånade pengar. Alla de människor som är beroende av att den generella välfärden - som vi ofta benämner det som sker i kommuner, landsting och socialförsäkringar - fungerar, dem sviker vi den dag vi inte har kraften att betala för detta med egna pengar. Det finns inget större angrepp på jämställdhet och jämlikhet än att låta de offentliga finanserna förfalla. De som tror att det bara är att stå i riksdagens talarstol och säga: mer av kommunala tjänster, högre pensioner, mera bistånd, kortare arbetstid - förmån, förmån, förmån - utan att inse att det till detta finns en given koppling i form av finansiering, de sviker och lurar de människor som eventuellt tror att detta budskap är hållbart. Det är också viktigt att säga att när Gudrun Schyman - för det är henne jag polemiserar mot, det är väl ingen hemlighet - står i talarstolen och säger att det bara är att släppa på konvergenskriterierna, är det ingenting annat än en uppföljning av den debatt som Vänsterpartiet tidigare har fört och som har präglats av uppfattningen att det inte skadar med litet extra inflation. Det är inflationen som Vänsterpartiet vill släppa loss. Alla som sett inflationens härjningar vet att ett säkrare sätt att underminera en fördelningspolitik i ett samhälle än att låta inflationen gå loss, det finns inte. Den som tjänar på inflation, Gudrun Schyman, är den som har stora fasta tillgångar i mark, aktier och fastigheter, och den som förlorar på inflationens härjningar är den som lever på sin pension eller på sin lön. Pension och lön skall vara värdesäkrade. När de är värdesäkrade är det faktiskt därför att vi har statsfinanserna i ordning och inflationen är tillbakapressad. Det går inte att utlova reformer ens för Vänsterpartiets del och finansiera detta med en framtida inflationstillväxt. Det är viktigt att ha sagt; det är lösan sand ni bygger ert ekonomiska alternativ på. Ni sviker på så sätt dem som står för jämställdhet och jämlikhet. Vi vill samarbeta om den ekonomiska politiken. Vi gör inte anspråk på att ha alla lösningar. Det som ligger framför oss är svårt, men vi skall klara av de mål som riksdagen med så stor kraft har ställt sig bakom, nämligen att få ett underskott i de offentliga finanserna under 3 % 1997 och att nå balans i de offentliga finanserna 1998. Då är vi återigen i ett läge där Sverige har ordning på sin ekonomi, och då kan vi, precis som Olof Johansson sade förut, faktiskt ha någonting att själva förfoga över i form av politiskt utrymme i denna kammare. Vi tar bort kraften från marknaderna och för åter in den politiska kraften i de valda demokratiska organen. Det är vad det handlar om. Så till den europeiska unionen. Vi socialdemokrater ser EU som en möjlighet att internationellt fortsätta ett politiskt samarbete för att pressa tillbaka arbetslösheten, för att förbättra miljön och för att öka det folkliga inflytandet som en balans mot ett allt mer internationaliserat kapital. Vi ser framför oss ett EU som kommer att utvidgas, ett EU som innehåller fler stater än dagens. Vi ser framför oss en möjlighet att också i EU få som medlemmar de stater som nyligen har befriats från kommunismens förtryck i Östeuropa. Det skulle, Gudrun Schyman, vara av utomordentligt stort värde om Vänsterpartiet kunde deklarera om man har som uppfattning att det är en fördel att våra grannar Estland, Lettland, Litauen och Polen kan komma med i EU eller inte. Är Vänsterpartiet för deras medlemskap eller är ni emot det? Den upplysningen har Gudrun Schyman all möjlighet att ge just inför starten av den regeringskonferens som jag på torsdag och fredag har möjlighet att delta i och som ju kommer att handla om utvidgningen. När det gäller energifrågan vore det fel att påstå att vi vet exakt hur energipolitiken kommer att se ut om 10 eller 15 år. Det är det ingen som vet. Vi vet bara en sak: Vi har en kärnkraft som successivt åldras och som skall ersättas med en ny energiproduktion. Vi vet att vi har lagt fast utomordentligt rigorösa miljökrav. Vi vet också att oavsett om vi bestämmer att den första reaktorn skall tas ur drift under den här mandatperioden eller inte så kommer vi inte förbi det faktum att kärnkraften åldras och skall ersättas. När jag lyssnar på Lars Tobisson märker jag att han står för ett bidrag i debatten som avviker från andra bidrag. Lars Tobisson säger: Låt marknaden styra i vilken takt kärnkraften skall avvecklas. Slå fast säkerhetsreglerna och låt marknaden styra. Om marknaden, Lars Tobisson, vill bygga ut kärnkraften, kommer Moderaterna då att motsätta sig detta? Det är en rimlig frågeställning mot bakgrund av hur Moderaterna alldeles nyss här i talarstolen bekände sig till uppfattningen att det är marknaden som skall styra. Är marknaden i det läget alltid överordnad politiska beslut? Har Moderaterna uppfattningen att om marknaden vill skall kärnkraften byggas ut? Vi väntar nyfiket på svaret på den frågan. Lars Tobisson var litet dyster i sitt anförande, och det kan jag kanske förstå. Uppmärksamheten har varit oerhört koncentrerad på det socialdemokratiska partiet och vår kongress under de senaste veckorna. Vi har ju sett de moderata kommentarerna, präglade av besvikelse över att de inte har fått samma uppmärksamhet för sin partistämma. Det sorgearbetet får väl moderaterna själva klara av. Men ni som har följt debatten kan göra följande reflexion: När oppositionsledaren Tobisson - han är de facto oppositionsledare i dag - börjar sitt anförande talar han om partikongressen och om kongressens beslut. Han menar den socialdemokratiska partikongressen. Ibland tycker kanske t.o.m. jag att den socialdemokratiska partikongressen har fått för stort utrymme i massmedier. Det blir för mycket koncentration på ett parti. Det finns rimligen anledning att också fråga vad andra partier vill och tycker. Men jämför med de profetior som Lars Tobisson, moderaterna och andra tänkare på den högra halvan av svensk politik har presenterat kring socialdemokratin och vår framtid. Vi var ett parti som hade räknats ut. Socialdemokratin var något som tillhörde det förgångna. Socialdemokratin hade inga lösningar på framtidens frågor. Det där har högern sagt under många år. Lars Tobisson har sagt det flera gånger förut, innan dagens inlägg här i talarstolen. Men om det nu är så att vi inte har några lösningar, inte har några svar, inte är något alternativ i svensk politik, varför då denna enorma koncentration av uppmärksamhet på det socialdemokratiska partiet och vår kongress? Det är ju så att det socialdemokratiska partiet är en dominerande politisk kraft i Sverige. Vi har en tradition av ansvarstagande för vårt fina land. Vi har en tradition som rymmer ett mycket stort allvar inför uppgiften. Vi vet, och svenska folket vet, att vi orkar regera. Det är ju inte alldeles säkert, Lars Tobisson, att de som politiskt dömer ut ett alternativ som står för allvaret, som står för ansvar och stolthet för Sverige, upplevs som starka i valmanskåren. Lars Tobisson har att presentera alternativet. Han representerar i dag oppositionsledningen. Vilka krafter tänker Tobisson samla bakom ett borgerligt program? Hur ser alternativet ut? Jag har ställt en fråga om energipolitiken. Uppenbarligen skall moderaterna abdikera och sedan skall marknaden sköta det hela. Vi kan ta nästa stora fråga, där jag kan rikta udden mot Folkpartiet som ju ingår i Lars Tobissons tilltänkta regeringsunderlag. I de yttersta av dessa dagar följer Moderaterna internt en debatt som har nått ut till allmänheten och som handlar om att Moderaterna säger att det i Sverige inte går att få till stånd en bra utveckling därför att vi har ett för stort välfärdssamhälle. Det hindrar att gamla människor har det bra, det hindrar att den som är arbetslös känner trygghet, det hindrar att den som är sjuk har en bra försäkring. Det skapar inte drivkraften, det skapar inte incitament, säger man. Det må vara Moderaternas tro. Hur ser ni i Folkpartiet, som ju ingår i regeringsunderlaget med Moderaterna, på Moderaternas uppfattning om välfärdspolitiken? Upplever Folkpartiet att välfärdspolitiken är ett hinder för ekonomisk utveckling och tillväxt? Upplever Folkpartiet att barnbidrag, pensioner, arbetslöshetsersättningar, sjukersättningar, stora kommunala och landstingskommunala verksamheter är ett hinder för ekonomisk utveckling? Skall man tro vad Folkpartiet tidigare sagt, ser ni inte på saken på så sätt. Men Leijonborg var uppe i talarstolen alldeles nyss och raljerade över Centerpartiets ansvarstagande, beredd tydligen att kasta en del gammalt över bord. Kanske tänker Folkpartiet om och närmar sig Moderaterna? I skuggan av Moderaterna växer aldrig Folkpartiet, det vet vi. Men Lars Leijonborg har möjligheten att i talarstolen ge ett klart besked: Ser ni välfärdspolitiken som ett hinder för ekonomisk utveckling och tillväxt, eller delar ni den uppfattning som socialdemokaratin, Centerpartiet och andra traditionellt haft, att när vanligt folk får det bättre och känner trygghet, då går det också bra för Sverige? Det är vattendelaren i svensk politik. På vilken sida ställer sig Folkpartiet? Vi socialdemokrater bjuder in till samarbete, inte därför att vi skulle sakna egna idéer eller egen politik. Vi är beredda att, om det så behövs, ensamma bära ansvaret för Sverige. Men det är ingen bra lösning, det är inte bra för vårt fina land. Vi skall samarbeta. Därför är regeringsförklaringen en utsträckt hand till arbetsmarknadens parter, till de politiska partierna i riksdagen och till det svenska folket att vara med och göra vårt fina land ännu finare. Sverige är ett gott land. Det kan bli ännu finare att leva i. Låt oss samarbeta om den uppgiften.

På statsministerns anförande har replik begärts av Det kommer att bli tillåtet att ge två repliker om högst fyra minuter. Duellmetoden tillämpas.
Fru talman! Statsministern gav inga besked, inga svar på frågor. Han upprepade sina löften, sina mål för statsfinanserna, men han avslöjade inte hur han skall nå dit. Återigen insmyger sig misstanken att han inte vet. Ändå är problemen betydande. Av tidigare saneringsprogram återstår 8 miljarder att precisera. Anslagsöverskridandena på årets budget kan beräknas till 10 miljarder. Tilläggsbudgeten kostade 2 miljarder. AMS har begärt 12 miljarder för att klara den ökade arbetslösheten. Kostnadsökningarna i Perssonplanen kan beräknas till 13 miljarder. Ovanpå detta kommer uppgifter om att underskottet i den konsoliderade offentliga sektorn förra året blev 20 miljarder större än regeringen förutsåg. Är det någon av dessa siffror som Göran Persson vill bestrida? Håller regeringen egentligen fast vid målen i konvergensprogrammet? Gudrun Schyman behöver nog inte be Göran Persson att överge dem. Konjunkturinstitutet har i dagens rapport avslöjat att han redan gjort det. Kan det trots det käcka talet i regeringsförklaringen bli tal om senareläggning? Tänker regeringen inrikta sig på utgiftsminskningar, eller faller den för frestelsen att ytterligare höja det redan rekordhårda skattetrycket? Regeringens mål är att halvera den öppna arbetslösheten till sekelskiftet. Starten blev dålig. I går klargjorde AMS att man räknar med att arbetsmarknaden försämras under 1996. I sitt tal på partikongressen - jag säger så därför att vårt motsvarande organ heter partistämma, så jag kan skilja på det - klargjorde Göran Persson: I vårt land är folkets vilja till arbete nationens främsta tillgång. Men likväl förvägras hundratusentals människor rätten till arbete. När jag hörde det frågade jag mig: Av vem förvägras de arbete? Jo, av dem som inte vill sänka skatter och avreglera. Vi är ju överens om att det är i den enskilda sektorn, främst inom den privata tjänstesektorn och de små företagen, som de nya jobben kan komma till stånd. Hur tror Göran Persson att det skall kunna ske om man betecknar valet mellan arbetslöshet och avreglering som ett val mellan pest och kolera? Att inleda kärnkraftsavvecklingen innan säkerhet och lönsamhet kräver det vore en gigantisk kapitalförstöring. Jag vill inte, försäkrade Göran Persson partikongressen, att den finansminister som kommer efter mig skall behöva åka till New York, Washington och London och inför flinande 25-åriga börsmäklare försöka förklara hur den svenska välfärden är uppbyggd. Men han är tydligen beredd att skicka ut den nya finansministern på samma resa för att förklara att Sverige nu behöver låna 10-15 miljarder, inte för att utveckla, utan för att avveckla produktiva resurser. Jag tror inte att Erik Åsbrink behöver möta några flinande investerare. De kommer att gapskratta. Jag skall ge Göran Persson svar på den fråga han ställde om kärnkraften. Vi följer folkomröstningens beslut: 12 reaktorer, de skall avvecklas, låt marknaden göra det. Jag tror inte att ens marknaden vill ha några nya, därför att kärnkraften är förbunden med så stora fasta kostnader att det inte är lönsamt att bygga nya.

Fru talman! Det var ett väldigt tufft besked som Tobisson lämnade i senare delen av sin replik, att inte ens marknaden tror på kärnkraften. Det är så hemskt dyrt, komplicerat och riskfyllt. Det är därför vi har den här diskussionen. Den som har den insikten borde kanske också ställa sig frågan: Om vi har 50 % av vår elförsörjning kopplad till den typen av produktion, bör vi inte då i tid börja ställa om så att vi inte hamnar i ett läge då vi snabbt och drastiskt får göra någonting som skapar väldiga problem? Marknadens krafter skall tydligen inte tillåta att vi bygger ny kärnkraft. Marknadens krafter skall uppenbarligen i Moderaternas värld bara tillåta att de befintliga avvecklas. Om man inte tilltror marknadens krafter den ena förmågan, varför skall man då tilltro dem den andra? Moderaterna har litet problem med sin logik, det måste jag säga. Icke desto mindre är Lars Tobisson välkommen till samtalen om energipolitiken. Jag är imponerad över Tobissons sätt att hålla ordning på statsfinanserna. Det är en katalog över olika typer av saker som skall finansieras. Tänk om samma talang hade varit på plats för några år sedan när Tobisson hade det direkta ansvaret för statens finanser och vi fick ett förfall utan like. Det håller vi på att ta oss ur med aktivt stöd från Centerpartiet, som tar ett ansvar för Sverige som jag tycker är beundransvärt. Vi kommer att klara, och skall klara, ett underskott lägre än 3 % 1997. Vi skall vara i balans 1998. Målen ligger fast. Tobisson kommer på den punkten att få se att det vi har sagt i talarstolarna och i deklarationer kommer vi också att ha kraften att infria. Så har det varit hela tiden. Jag måste tyvärr säga, fru talman, att Tobisson, i takt med att framgångarna för Sverige och i den ekonomiska saneringen visat sig, verkar bli allt dystrare. Det går bra i den svenska offentliga ekonomin. Det är långsiktigt nödvändigt för att klara välfärden. Det är ingenting att vara ledsen för, Lars Tobisson, det är en framgång. Lars Tobisson har egentligen lyft in den fråga som jag ställde till Folkpartiet. Jag skall inte upprepa den till Lars Leijonborg nu, eftersom han säkert kommer att svara på den sedan. Men i Moderaternas värld är det ytterligare skattesänkningar, ytterligare neddragningar och s.k. avregleringar som skall lösa bekymren. Det har inte fungerat någon annanstans i världen. De försök som gjordes under Lars Tobissons aktiva ledning för några år sedan gav faktiskt till resultat att arbetslösheten exploderade och att statsfinanserna kördes i botten. Vi har prövat det i Sverige, Lars Tobisson. Lars Tobisson hade mer än någon annan tillsammans med Anne Wibble ansvaret för den utvecklingen. Vi tänker inte upprepa det misstaget. Det kan jag försäkra både kammaren och TV-tittarna om.

Fru talman! Det är den socialdemokratiska politiken som är det största hotet mot välfärden, mot de svaga i samhället, därför att den utestänger den tillväxt som ger välfärd. Hur regeringen planerar att möta konjunkturavmattningen får vi alltså inte veta förrän i vårpropositionen. Men det står helt klart att många miljarder saknas för att räknestycket skall gå ihop. Det bestred inte statsministern. Vid sidan av redan existerande hål i statsfinanserna är Göran Persson alltså beredd att gräva en ordentlig krater genom att i förtid avveckla kärnkraftverk. Men det är helt onödigt. Med rätt signal från regeringen till den egna riksdagsgruppen är jag övertygad om att bortåt 75 % av kammarens ledamöter skulle sluta upp bakom folkomröstningens resultat att kärnkraften skall användas så länge det är säkerhetsmässigt och ekonomiskt försvarbart. Som f.d. finansminister borde Göran Persson egentligen kunna skilja på drift och investering. Kärnkraften innebär låga driftskostnader. Den tunga investeringen är redan gjord. Då skall man utnyttja denna tillgång. Om besked om detta ges går kronan åt rätt håll, och räntan går ned. Reaktionen skulle bli densamma om regeringen vågade bekänna färg om EMU. Men i stället drömmer Socialdemokraterna om en sysselsättningsunion. Vad som menas med det är inte så lätt att få något grepp om. Men tydligen är tanken att man på europeisk nivå skall få till stånd en klassisk efterfrågestimulerande konjunkturpolitik av keynesianskt märke. Det som ett enskilt land med dagens öppna globala marknader inte kan kosta på sig, det skall nu EU:s medlemsländer samfällt ägna sig åt i skydd av sin storlek och sin omfattande internhandel. Det är inte förenligt med konvergenskraven, som ju tvärtom ålägger medlemsländerna att reducera sina budgetunderskott till under När Socialdemokraterna vill göra gällande att kampen mot arbetslösheten har getts större vikt i och med Sveriges inträde i EU är det helt enkelt inte sant. Långt innan Sverige blev medlem i EU har det antagits program för medlemsländernas arbete på sysselsättningens område. Men av de fem s.k. Essenrekommendationerna vägrar regeringen att följa två, nämligen de två som förordar sänkta indirekta arbetskraftskostnader, dvs. löneskatter, och en mer flexibel arbetsrätt. Det är i och för sig en förståelig inställning hos en regering som nyligen i dessa båda avseenden drivit igenom återställare i motsatt riktning. Liksom i kärnkraftsfrågan visar regeringen i Europapolitiken sin fallenhet för symbolpolitik. Min sista fråga till Göran Persson blir hur han som ansvarig för regeringens EU-arbete tänker verka för att Sverige skall uppfylla det sysselsättningsprogram som vi vid toppmötet i Cannes för snart ett år sedan förband oss att följa.
Fru talman! När det gäller vårt engagemang i Europeiska unionen är det alldeles uppenbart att det som Madrid var en koncentration på arbetslösheten som tidigare inte hade funnits i de politiska samtalen. Lars Tobisson kan väl följa de senaste dagarnas debatt i Europa där Jacques Chirac nu gör arbetslöshetsfrågan till EU:s toppangelägenhet. Vid Madridmötet sades det att arbetslösheten är Europeiska unionens viktigaste fråga som stod högst på dagordningen. Jacques Santer sade att vi nu måste skapa en politik i Europa som stimulerar sysselsättning och investeringar. Alla talar i dag mer eller mindre om det som Ingvar Carlsson lyckades föra upp på dagordningen inte minst i Madrid. Men här i Sveriges riksdag skall vi behöva höra svenska moderater stå och säga att detta inte är sant. På något sätt avslöjar sig Lars Tobisson här. Det är partinitet som gäller. Det är naturligtvis en socialdemokratisk framgång att vi har lyckats med detta. Men se bort ifrån detta, Lars Tobisson. Glöm det, och inse att den enda möjligheten att i Europa samfällt pressa tillbaka arbetslösheten är att vi använder EU:s resurser och EU som instrument. Var glad för det, och glöm då i så fall att det var socialdemokrater som tog initiativet. Men var glad för det för EU:s skull och för Europas skull. Det är vad det handlar om.

Fru talman! Jag kände mig inte särskilt träffad när Göran Persson kom med sin berättigade kritik mot dem som delar ut pengar utan finansiering. Det bekräftades senare i ett annat inlägg att han undantog Centerpartiet när det gäller detta. Det är naturligtvis allvarligt när en del av debatten kan föras så frikopplad från verkligheten som flera av de politiska partierna har gjort här. Det handlar om att både utlova nya reformer och skattesänkningar. Jag vill mycket starkt understryka att det egentligen inte är beundransvärt att ta ansvar i politiken i det läge som Sverige befinner sig i nu. Visserligen börjar vi få greppet över en positiv utveckling. Det borde vara en självklarhet för politiska partier. Det allvarliga är alltså att man inte vill eller orkar ta ansvar. Det är bara den som vågar något som gör något och naturligtvis tar risker inför sina uppdragsgivare som kan åstadkomma något. Här står då regeringen med öppen famn och bemöts av de flesta partier i denna kammare med en kall hand. Jag förstår inte riktigt vad det är som gör att man inte inser det allvarliga läget just nu och här för att marknaden, den som en del vill skall bestämma, helt skall ta över bestämmandet framöver. Jag vill mot bakgrund av detta till Göran Persson säga att jag i hög grad respekterar partiers olika uppfattningar. Det handlar inte om detta. Jag antar att Göran Persson håller med mig om att vi inte överger våra idéer bara därför att vi samarbetar. En del tycks tro att man skall fungera som att man sopar banan, som någon sade. Jag skulle kunna ge Alf Svensson en lektion i curling. Han skulle behöva det. Det går nämligen inte till som han sade. Man sopar bara för sina egna klot. Det är en väldig skillnad. Men Alf Svensson sitter ju på läktaren så jag begär inte att han skall kunna något om detta. Men det är detta som det handlar om, nämligen att man sopar för sina egna klot och att man inte överger sin egen vilja, sina politiska idéer och traditioner. Men skiljelinjen tycks här i kammaren gå mellan dem som vill och orkar samarbeta och dem som inte gör det. Låt mig ställa en fråga till Göran Persson med utgångspunkt från en av de mer löftesrika delarna av regeringsförklaringen, nämligen den delen där det talas om en ekologiskt uthållig utveckling. Regeringens ambition är att Sverige skall vara en pådrivande internationell kraft. Vi har visserligen en Europadebatt i morgon, men jag vill ändå helt kort ta upp några exempel på detta. Det handlar om ett hållbart samhälle för Europa, om förbud mot kadaverfoder på grundval av den tragedi som vi nu ser inträffa i Europa och om en gemensam politik för CO2-skatt, vilket inte är enkelt, men vi har lagt fram ett gemensamt förslag. Vi måste mobilisera resurser för Östeuropa och för Östersjön. Och vidare: Inga sänkta miljökrav för Sverige. Är Göran Persson beredd att driva den politiken också i det europeiska perspektivet?

Fru talman! Det var ett värdefullt besked från Lars Leijonborg. Folkpartiet ser inte välfärdssamhället som ett hinder för tillväxt och utveckling utan snarare som en förutsättning. Sedan kan det ställas mot den moderata programdebatt som nu rasar där det tydligt sägs att det är just detta, vårt stora välfärdssamhälle, som är hindret för tillväxt och utveckling. Där går vattendelaren i svensk politik i dag. Är det som vissa tror, att välfärden är hindret, ja, då skall den naturligtvis reduceras kraftigt. Då skall man sänka ersättningsnivåer, försämra verksamheten i kommuner och landsting och sänka skatterna. Om Folkpartiet inte har den uppfattningen är det svårt att se hur Lars Tobissons oppositionsledarroll här håller på att utvecklas, därför att detta är ju fundamentet i Moderaternas ekonomiska politik och fundamentet i Moderaternas tänkande. Folkpartiet har ställt sig på andra sidan vattendelaren. Då har Folkpartiet att bestämma sig för om man skall fortsätta att samarbeta med Moderaterna, trots att man i den avgörande frågan har en annan principiell ståndpunkt, eller om man skall ta emot en utsträckt hand från en regering som redan nu samarbetar med ett parti på andra sidan blockgränsen - en utsträckt hand för att Sverige behöver mer av samförstånd och samarbete och mindre av konfrontation. Detta är Folkpartiets val. Sedan kan man ju i enskildheter föra diskussioner om den ena reformen eller den andra och om den ena finansieringen eller den andra. Men det är inte det principiellt stora och viktiga. Det viktiga är att Folkpartiet här deklarerar att välfärdspolitiken inte är ett hinder för tillväxt. Moderaterna påstår motsatsen. Då är det Lars Leijonborgs uppgift, när han nu kommer upp i talarstolen, att klara ut hur detta skall kunna förenas. Varför samarbetar ni i Folkpartiet med Moderaterna, om ni nu har denna uppfattning?